Herr talman! Vi diskuterar förvisso basbeloppet, men jag torde ändå ha rätt att dra vissa paralleller för att belysa frågan. Jag erinrar mig att i tidigare konstitutionella debatter var inte minst Hilding Johansson med sina goda historiska kunskaper gärna borta på 1920-talet och drog paralleller från vågmästaren Ekman, som han kallades av Hilding Johansson och andra. Arvid Lindman framskymtade då och då i herr Johanssons tillbakablickande anföranden för några år sedan. Skillnaden var den att då försvarade Hilding Johansson ett regeringsparti. Men jag rekommenderar konstitutionsutskottets betänkanden och kammarens protokoll till läsning. Då kommer man att se att den som verkligen har gjort tillbakablickar faktiskt inte är jag utan Hilding Johansson. Det är riktigt att det var andra regler för lagrådsremiss då. Men där är vi ense, Hilding Johansson. Jag förstår inte varför vi skall behöva föra den debatten här. En lagrådsremiss — även om den hade varit väldigt snabb — borde ha skett, och det har vi konstaterat från borgerligt håll. Den omfattande remissomgång som Hilding Johansson är ute efter hade däremot i det här läget varit svårare att genomföra. Får jag vidare konstatera att det icke är så enkelt som Hilding Johansson säger, när han menar att utländska förhållanden icke får leda till att vi ändrar på den beredningsgång som finns här. Det var faktiskt på det sättet, herr talman, att socialdemokraterna 1974 inte kunde lägga fram en finansplan — vilket de var skyldiga till — på grund av att det hade inträffat en oljekris i Mellersta Östern. Man ursäktade sig med att man icke kunde ge riksdagen det underlag som riksdagen behövde just på grund av händelser som låg utanför deras egen kontroll. Det tycker jag ändå, herr talman, är den parallell som det — med all respekt för att det som rubrik på den här debatten står Ändrade regler för basbeloppet — måste vara tillåtet att dra.

Herr talman! Vid konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning har naturligtvis regeringens handläggning av stödet till NCB haft sin givna plats. Regeringens handläggning av NCB-frågan är ett typexempel på att parlamentarismen inte fungerat under 1980, vilket Hilding Johansson även redogjort för i sitt första anförande. I den socialdemokratiska reservationen nr 6 kritiserar vi regeringens handlande på speciellt fyra punkter: 2. Industrigarantilån har använts i rådrumssyfte utan att man har haft författningsmässigt stöd härför. 3. Regeringen har inte uppträtt som en enhet. Splittringstendensen framgår särskilt tydligt i NCB-frågan. 4. Långdragna beslutsprocesser inom regeringen, vilket försvårat problemen för företaget och de anställda. Sammantaget är de fyra kritiserade punkterna kännetecknande för den nya parlamentarism som präglat regeringarna Fälldin I och Fälldin II. Det är faktiskt så att industriminister Åsling vid handläggningen av NCB-frågan ägde industribevis till ett värde av 73 000 kr. Industribevisen är konvertibla, dvs. de är efter beslut utbytbara mot B-aktier. Den 19 november 1980 gick industriministern ut med ett pressmeddelande om att regeringen avsåg att föreslå riksdagen att ett statligt kapitaltillskott på 375 milj.kr. i form av nytt aktiekapital skulle ges till NCB. Den 21 november -— två dagar efteråt — överlät industriminister Åsling industribevisen till sina söner.

Vår kritik riktar sig också mot att regeringen använt industrigarantilån för att ge företag som råkat i kris rådrum för överväganden om rekonstruktion av företaget. Dessa industrigarantilån, vilka beviljas enligt kungörelsen om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri, är avsedda att främja hemslöjd, hantverk och småindustri samt därmed jämförlig verksamhet. KU tog upp regeringens handläggning av dessa frågor i 1979 års granskningsbetänkande, med anledning av stödet till Hälleforsnäs, och utskottet anförde bl.a. följande: ”Enligt utskottets mening är det emellertid väsentligt att de statliga möjligheterna att bevilja företag särskilt rådsrumsstöd i akuta situationer ses över och kompletteras. Det är inte minst från rättssäkerhetssynpunkt väsentligt att regeringen har möjligheter att även i krissituationer handla på formellt riktiga grunder.” IT år, herr talman, är det bara vi socialdemokrater som i vår reservation nr 6 kritiserar att regeringen inte handlat på formellt riktiga grunder. Då regeringen inte följt riksdagens uppmaning att skapa legala former för rådrumsstöd, har den försatt sig i situationen att än en gång tvingas använda industrigarantilånen i rådrumssyfte, utan att ha författningsmässigt stöd härtill. I den socialdemokratiska reservationen nr 1 säger vi att splittringstendensen inom regeringen framgår särskilt tydligt i handläggningen av stödet till NCB, där industriministern var oenig med ekonomiministern. Regeringens splittrade agerande präglades av stor förvirring och olika besked, vilket kom att skada NCB ytterligare. Den 19 november uttalade industriministern i ett pressmeddelande att regeringen avsåg att föreslå riksdagen att ett statligt kapitaltillskott på 375 milj.kr. i form av nytt aktiekapital ges till NCB. Den 1 december uttalade industriministern i ett pressmeddelande att regeringen avsåg att föreslå riksdagen att anslå 300 milj.kr. i nytt ägarkapital samt 100 milj.kr. i lånekapital. I detta pressmeddelande nämns det också att NCB i ett visst läge kunde försättas i konkurs. Detta regeringsuttalande kom att skapa stor oro bland NCB:s långivare och övriga fordringsägare, vilket naturligtvis försämrade NCB:s situation. Pressmeddelandena finns i granskningsbetänkandet som bilaga nr 15. Ekonomiminister Bohman gick ut i massmedia. Svenska Dagbladet skrev: ”Jag anser att det är av stor principiell betydelse att man inte utesluter konkurs för ett sådant här företag. Det säger moderatledaren Gösta Bohman efter NCB-uppgörelsen.” Enligt samma tidning är folkpartisterna kritiska mot både Nils G. Åsling och Gösta Bohman. Det står bl.a. följande: ”De kallar det otillständigt av industriministern att utlysa den första presskonferensen om NCB och tala om regeringsbeslut när inget sådant fanns. De är lika upprörda över moderatledarens demonstration via massmedia: Så här får det inte gå till i regeringen.” Nu anser folkpartister och moderater i utskottet att det bör vara möjligt att sända pressmeddelanden i frågor där något formellt regeringsbeslut ännu inte föreligger. Moderaterna har förstås avgivit ett särskilt yttrande, där de understryker vikten av att uttrycket ”regeringen” inte begagnas i sammanhang där erforderlig täckning saknas. I reservation nr'6 kritiserar vi socialdemokrater att oklara och motstridiga uppgifter har lämnats under ett kritiskt skede av NCB-frågans behandling. Herr talman! Allt detta sammantaget — industriministerns innehav av industribevis i NCB och på grund därav ifrågasatt jäv, rådrumsstöd utan legala former och splittringen inom regeringen — resulterade i att NCB-frågan drogs i långbänk. Denna långsamma handläggning av frågan förvärrade problemen för NCB, vilket vi kritiserar i vår reservation nr 6. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation 6 i granskningsbetänkandet.

Herr talman! 1960 och 1970-talen har inneburit stora omställningar i svenskt näringsliv. Under 1960-talet drevs från socialdemokraterna, i regeringsställning, en medveten politik för att slå ut icke lönsamma näringsgrenar. Arbetskraften skulle flyttas över till lönsamma branscher. Stimulanser sattes också in för att människor skulle kunna flytta. Vad som hände inom jordbruket, tekoindustrin och skoindustrin exemplifierar detta skeende av koncentration i svenskt näringsliv. Under 1970-talet, framför allt under dess senare hälft, har tunga industribranscher — såsom stål-, varvs-, pappersoch massaindustrin — drabbats av problem. Situationen i omvärlden, nya industrinationers framväxt, oljekriserna och ett i förhållande till andra industrinationer högre kostnadsläge har inneburit att man inom bl.a. de branscher jag här nämnt tvingats vidta drastiska åtgärder. För att mildra effekterna inte minst för de anställda, men också för kommuner och regioner som redan tidigare haft problem har staten tvingats gå in och ta ansvar i bransch efter bransch. Jag menar också att detta varit ett riktigt ansvarstagande gentemot dem som drabbats. Trots de största ekonomiska satsningar som någonsin gjorts i svenskt näringsliv har inte friställningar och nedläggningar kunnat undvikas. NCB är en av de koncerner som staten på detta sätt fått engagera sig i. Engagemanget började 1978 då riksdagen med anledning av den ekonomiska situationen i företaget beslöt att anvisa 400 milj.kr. som lån till NCB med villkorlig återbetalningsskyldighet. I syfte att möjliggöra en omstrukturering i ordnade former och en effektivisering av NCB beslöt riksdagen i juni 1979 att skjuta till 600 miljoner i ägarkapital. Samtidigt avskrevs det tidigare lånet. Den ekonomiska situationen för NCB var under 1979 fortsatt ogynnsam. Efter arbete inom företaget gjorde styrelsen den 29 augusti 1980 i en skrivelse till NCB:s ägare en hemställan om ett kapitaltillskott till företaget för att möjliggöra ett genomförande av nödvändiga strukturåtgärder. I samband med att NCB:s företagsledning redovisade sitt förslag till strukturplan uppdrogs åt skogsstyrelsens generaldirektör Bo Hedström att för statens räkning ta upp förhandlingar med berörda skogsägarföreningar. Förhandlingarna skulle syfta till att mot bakgrund av en ändamålsenlig omstrukturering av NCB finna en tillfredsställande finansieringsoch ägarstruktur för företagets fortsatta verksamhet. Resultatet av förhandlingarna redovisades för regeringen den 19 november 1980, alltså två och en halv månad efter det att företaget avlämnat sin skrivelse. Förslaget innebar att staten i ägarkapital skulle tillskjuta 375 miljoner i nytt aktiekapital. Skogsägarföreningarnas tillskott av ägarkapital skulle utgöra 25 milj.kr. Det första regeringsbeslutet med anledning av förslaget till förhandlingsuppgörelse fattades den 11 december, då regeringen beslöt att bevilja NCB en lånegaranti på 100 milj.kr. för att avhjälpa företagets akuta likviditetsproblem. Beslutet fattades alltså litet mer än tre månader efter det att företaget gjort sin framställning till ägarna och tre veckor efter överlämnandet av förhandlingsuppgörelsen till regeringen. Beredningen i regeringen och propositionsskrivandet var klara den 5 februari 1981. Utskottet har inte kunnat finna att de dryga två månader under vilka ärendet handlades i regeringen är för lång tid, inte heller att det skulle ha skadat företaget. Tvärtom anser utskottet att regeringen handlat snabbt i det kritiska skede som företaget då befann sig i. Dessutom finns dokumenterat från interpellationsdebatter här i kammaren krav på att ytterligare beredningsarbete skulle ingå i regeringens förslag till riksdagen. Detta måste ju vara åtgärder som skulle ha försenat regeringens handläggning av ärendet och som med nödvändighet gjorde det. På en punkt är utskottet enigt. Det gäller industrigarantilånen, de s.k. IG-lånen. Vi konstaterar att regeringen ånyo tvingats använda IG-lånen på ett sätt som inte helt överensstämmer med grunderna för denna stödform. När utskottet i 1979 års granskning hade motsvarande fråga uppe till behandling ansåg man att det var väsentligt att de statliga möjligheterna att i akuta situationer bevilja företag rådrumsstöd skulle ses över och kompletteras. Regeringen har — tvärtemot vad som sägs i den socialdemokratiska reservationen — vidtagit åtgärder. Frågan har utretts, och på riksdagens bord ligger nu förslag från regeringen om hur rådrum skall kunna skapas för företag som råkat i kris. Regeringen har därmed följt riksdagens krav på att vidta åtgärder, så att den i fortsättningen kan handla på formellt korrekta grunder i situationer av de slag som NCB-ärendet utgör exempel på. Det är värt att i detta sammanhang också notera att innan industrigarantilåneramen togs i anspråk togs underhandskontakter mellan industriministern och socialdemokraternas företrädare, som accepterade förslaget. Inom utskottet har två pressmeddelanden ägnats stor uppmärksamhet och resulterat i en reservation och ett särskilt yttrande. Jag hänvisar här till vad konstitutionsutskottets ordförande Bertil Fiskesjö tidigare i dag har sagt i frågan. Utskottets majoritet understryker att det måste vara möjligt att sända ut pressmeddelande i frågor, där något formellt regeringsbeslut inte föreligger. Skillnaderna mellan de pressmeddelanden som nu diskuteras är att man i det första från den 19 november refererar till den förhandlings uppgörelse som generaldirektören Bo Hedström hade lagt fram och i vilken industriministern framhöll att åtgärderna skulle kunna accepteras, medan man i det andra pressmeddelandet från den 1 december redovisar resultatet av regeringens uppgörelse i frågan, vilken uppgörelse också låg till grund för propositionen. I den socialdemokratiska reservationen görs gällande att det skett en materiell förändring — från 375 milj.kr. i ägartillskott till 300 milj.kr. i lånekapital. Detta är sakligt fel, och jag hoppas att det beror på en felskrivning och att det inte är avsiktligt vilseledande. Den fortsatta beredningen regeringen ledde till att ägartillskottet blev 300 milj.kr. och att 100 milj.kr. beviljades i form av lån. Formerna för tillskottet förändrades alltså, men totalbeloppet — 400 milj.kr. i nytt kapital — är av samma storlek som beloppet i förhandlingsuppgörelsen. Den omständigheten att konkurs nämndes i det senare pressmeddelandet men inte i propositionen bör också uppmärksammas. Konkurs var i detta fall något som också nämndes av socialdemokratiska talesmän. Tar socialdemokraterna avstånd från dessa uttalanden i den allmänna debatten, eller är sådana uttalanden acceptabla där men inte i ett pressmeddelande från regeringen? Slutligen har frågan om jäv från industriministerns sida vid behandlingen av NCB-ärendet tagits upp i utskottet. Jag konstaterar att socialdemokraternai sin reservation är mycket försiktiga, när de anser att Nils Åsling brustit i tillbörlig försiktighet. Frågan är om socialdemokraterna anser att jäv förelegat eller inte. Det går inte att utläsa av reservationen. Utskottet konstaterar att industriministern inhämtat råd hos statsrådsberedningens juridiska expertis beträffande frågan om hans innehav av industribevis i NCB kunde vara jävsgrundande. Han har därvid godtagit bedömningen från statsrådsberedningens jurister, att innehavet inte kunde anses vara sådant att det utgjorde jäv. Det bör nämnas att industriministern vid första behandlingen av NCB frågan 1977/78 innehade industribevis, som under hösten 1980 avyttrades till hans söner. Industribevisen har inte karaktären av aktier och medför inget inflytande och har heller inget marknadsvärde. De är snarare att betrakta som en förpliktelse från de många medlemmarna i den kooperativa skogsägarrörelsen. Jag hoppas att man inte från socialdemokraternas sida tar avstånd från solidarisk samverkan mellan människor på kooperativ grund. I jävsfrågan ansluter sig utskottet till den bedömning som gjorts av statsrådsberedningen och finner att industriministern visat den omsorg som bör krävas när det gäller ställningstagande till jäv. Vidare står ställningstagandet inte heller i strid med de uttalanden som utskottet tidigare gjort. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets ställningstagande på denna punkt.

Herr talman! Jag vill börja med att, som många talåre har gjort här tidigare idag, påminna om att vi när det gäller konstitutionsutskottets granskning inte skall gå in på politiska värderingar av frågorna utan enbart företa en konstitutionell granskning. Även jag har uppmärksammat felskrivningen i reservationen. Jag har inte hunnit rätta till det, men det är riktigt som Bengt Kindbom säger. Vad gäller jäv tycker även Bengt Kindbom att vi har varit försiktiga i vår reservation. Han ifrågasätter dock om vi verkligen tror på att det kan vara jäv. Jag vill läsa litet ur det material som vi har fått i utskottet till granskningen. Vad är, till att börja med, industribevis? Industribevisen är ett unikum för NCB. Industribevisen kan efter beslut av bolagsstämman utbytas mot B-aktier i bolaget. Detta har hittills aldrig förekommit. — Dock vet vi att industriministern i proposition 1980/81:130 föreslog att industribevisen skulle konverteras — detta sedan han hade överlämnat sina egna industribevis till sina söner. Vi har också i materialet en PM angående förekommande regler om jäv för statsråd mot bakgrund av den debatt som förekommit angående statsråds innehav av aktier. Där står det: Enligt 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen får statsråd inte utöva allmän eller enskild tjänst eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom. Dessutom hänvisar man till förvaltningslagen, som visserligen inte formellt gäller för regeringskansliet, men vars regler ändå i väsentliga delar tillämpas. Den innehåller i 4 och 5 §§ regler om jäv.

Också i tveksamma fall bör statsrådet avstå från att delta i avgörandet.” När det sedan gällde industrigarantilånen och rådrumsstödet instämde Bengt Kindbom i vårt ställningstagande — även om han inte ställer upp på vår reservation. De motstridiga uttalandena har naturligtvis rubbat förtroendet för regeringen. I dag har vi facit i hand, men det framgår klart att splittringen inom regeringen började redan i höstas. Bengt Kindbom säger att pressmeddelandet den 19 november kom från den Hedströmska utredningen. Men jag har tillgång till två pressmeddelanden av den 19 november: dels ett mycket långt och omfattande meddelande från utredningen, dels ett från industriministern, där det sägs: ”Regeringen avser”, osv. Därefter fick vi ett pressmeddelande den 1 december, där industriministern också anför: ”Regeringen avser”, osv. Men då hade summan förändrats. Dessutom gick ekonomiministern ut i debatten, och splittringen var tydlig. Detta gjorde, herr talman, att frågan drogs i långbänk, vilket drabbade NCB - både företaget och de anställda.
Herr talman! Eftersom Wivi-Anne Cederqvist redovisade en del av PM:en om jävsreglerna för statsråden men inte tog med allt skall jag komplettera med de övriga tre meningarna. Hon citerade redovisningen av vad industribevis är: ”Industribevisen är ett unikum för NCB. Egentligen är de närmast att betrakta som vanliga reverslån eller obligationslån.” Därefter har vi också fått följande redovisat: ”De löper med ränta, som är fastställd på bevisen. Räntan varierar. Den är nämligen knuten till den ränta som gäller för 12 månaders kapitalkonto och ligger 2 20 över denna. Industribevisen löper utan säkerhet och hanteras vid konkurs som en oprioriterad fordran.” — Det var alltså hela sanningen om industribevisen. När det gäller jävsreglerna sägs det i den socialdemokratiska reservationen att industriministern inte iakttagit den försiktighet som han borde. Men det finns redovisat i materialet inför utskottets ställningstagande att industriministern haft kontakt med rättschefen i statsrådsberedningen, Claes Eklundh. Denne har blivit tillfrågad om jäv kunde föreligga på grund av i första hand industriministerns innehav av s.k. industribevis i företagen. Claes Eklundh förklarade sig anse att det förhållandevis ringa förmögenhetsvärde som industribevisen representerade — 70 000-80 000 kr. — inte utgjorde anledning till jäv. Jag utgår ifrån att det råd som industriministern fick av rättschefen i statsrådsberedningen grundade sig på bedömningar som numera finns i den promemoria som är upprättad 1979. Det måste vara det som lett rättschefen i hans råd till industriministern. Han har alltså, som utskottet har sett det, vidtagit de försiktighetsåtgärder som bör vidtas. För att så gå till IG-lånen har hela utskottet konstaterat att man ånyo tvingats använda IG-lånen för att ge rådrum. Jag tror att det har varit till fördel för de anställda och för företaget. Menar Wivi-Anne Cederqvist att det har varit till nackdel att företaget fick dessa 100 miljoner? I så fall tycker jag att hon skall säga det rent ut. Så till de två pressmeddelandena, som tillmätts stor betydelse. Jag sade inte att pressmeddelandet var ett referat av förhandlingsuppgörelsen, utan jag sade att i det ena redovisades förhandlingsuppgörelsen, som generaldirektören Bo Hedström lagt fram. Industriministern framhöll att det var regeringens avsikt att föreslå riksdagen att fatta beslut i enlighet med denna uppgörelse. Det är inte bara i pressmeddelandet som uttalanden om konkurs finns. Jag har noterat från fyra olika tidningsorgan — jag har inte bara Svenska Dagbladet som sanningsvittne! — att socialdemokratiska företrädare också talat om konkurs som ett alternativ. Det måste ha orsakat lika stor oro hos de anställda som hos företaget! Wivi-Anne Cederqvist återkom till de konstitutionella aspekterna. Socialdemokraterna menar att det finns en industripolitisk dimension och en konstitutionell dimension i det här ärendet, och därför kommer vi väl inte varandra så mycket närmare i den här debatten. I den industripolitiska dimensionen har socialdemokraterna bjudit på i stort sett samma lösningar som regeringen, helst litet mer. Med samma varma hand slår man sedan på regeringen i den konstitutionella dimensionen.
Herr talman! Bengt Kindbom frågar mig om jag inte anser att NCB skulle ha haft de här pengarna. Men då är vi, Bengt Kindbom, inne på fel debatt. Den debatten hölls den 6 maj här i kammaren, när vi behandlade näringsutskottets betänkande. Konstitutionsutskottet har att göra den konstitutionella granskningen. Och de fyra punkter som vi har tagit upp är jävsfrågan, om regeringen hade författningsmässigt stöd för att ge industrigarantilån, de motstridiga uppgifter som regeringen lämnade och långbänken som man drog frågorna i. Jag lägger inga politiska värderingar på frågan om industrigarantilånen. Jag menar att man inte hade något författningsmässigt stöd för att ge dessa lån. Ett enigt utskott, som Bengt Kindbom tillhörde och som nuvarande kommunministern Karl Boo var ordförande i, sade detta redan 1979. Men den frågan har också dragits i långbänk. Nu säger Bengt Kindbom att propositionen ligger på riksdagens bord. Ja, den kom efteråt, ungefär som när man slänger in jästen efter brödet i bakugnen. Den propositionen är ännu inte behandlad. Den kom efter den proposition som behandlades den 6 maj. Jävsfrågan kan vi inte komma ifrån. Visserligen är industribevisen unika för NCB. Jag har läst på detta — det var nytt för mig — och det är faktiskt så att industribevisen är konvertibla. De kan förändras till B-aktier. Industriministern innehade industribevis som kunde bytas ut mot B-aktier. Den 19 november gick han ut med ett pressmeddelande där han sade att staten skulle satsa 375 milj.kr. i NCB. Två dagar efteråt, den 21 november, överlät han industribevisen till sina söner. Den 5 februari lade han fram en proposition om att samtliga industribevis efter hand skall bytas ut mot B-aktier. Jag anser nog, herr talman, att industriministern borde ha varit försiktigare.
Herr talman! Beträffande industrigarantilånen har, som jag sade i mitt huvudanförande, åtgärder vidtagits tvärtemot vad som står i den socialdemokratiska reservationen. Under den föregående diskussionspunkten debatterades beredningsfrågorna. Vad som har skett sedan konstitutionsutskottet gjorde sitt uttalande är ju att ärendet har beretts genom tillsatta utredningar, genom remissbehandling och genom förslag i en proposition. Man kommer att få den möjlighet som konstitutionsutskottet har efterlyst. Wivi-Anne Cederqvist säger att debatten om de 100 miljonerna hade vi den 6 maj. Det tycker jag är ett felaktigt påstående. Beslutet om de 100 miljonerna togs av regeringen den 11 december förra året, och frågan var om regeringen skulle ha underlåtit att föreslå att NCB fick detta lånekapital, därför att den saknade de legala möjligheterna. Jag vill minnas att det i en socialdemokratisk tidning t.o.m. gjordes gällande att socialdemokraterna hjälpte till genom att utpeka just IG-lånen som en möjlighet för industriministern att skapa ett rådrum för företaget.
Herr talman! Det är ingen lätt uppgift som Bengt Kindbom har fått att försvara regeringen i NCB-frågan. Han säger att besluten om pengarna till NCB har fattats tidigare, och det är jag överens med Bengt Kindbom om. Vi har haft två propositioner om NCB. Den om de 100 miljonerna debatterade vi i kammaren den 6 maj, men propositionen med förslaget att lösa IG-lånen har vi inte behandlat än — den propositionen kom senare. När industriministern och regeringen behandlade frågan om rådrumsstöd till NCB, hade man alltså inte författningsmässiga grunder härtill.
Herr talman! Slutsatsen av det resonemanget blir att något rådrumsstöd inte skulle ha getts företaget. Vilka konsekvenser det hade fått för de anställda och för bygden redovisades redan när man i massmedia diskuterade konkursen som en lösning. Det hade inte visat något ansvar från regeringens sida att ställa upp för de anställda och för att ge företaget möjlighet till rekonstruktion på acceptabla villkor.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att vi går inte in på politiska värderingar när konstitutionsutskottet granskar statsrådens ämbetsutövning. Det är en konstitutionell granskning som görs. Vad jag tycker om NCB, hur mycket pengar företaget borde ha haft och att man borde ha fått dem tidigare är en sak. Vi har granskat hur regeringen har utfört sitt arbete efter författningsmässiga grunder, och då har vi framfört kritik på fyra punkter. Det är klart, herr talman, att jag skulle kunna göra som Bengt Kindboms partiledare och upprepa allt det jag har sagt, men jag tror att jag nöjer mig med att säga det en gång.
Herr talman! Låt oss då hålla oss till de konstitutionella frågorna. Vi har konstaterat att användandet av IG-lånen inte stämmer med de formella grunderna. Men då får väl också socialdemokraterna bestämma sig i bl.a. Nr 145 beredningsfrågan. Onsdagen den Kritiken på den förra punkten gällde att regeringen hade lagt fram 20 maj 1981 förslaget för snabbt. Här har man berett ärendet på vanligt sätt — utredning, remiss, proposition — och då har det gått för långsamt. Nu kommer vi ändå att Granskning av befinna oss i en situation där regeringen har legala möjligheter att ge rådrumsstöd.
Herr talman! För två år sedan riktade ett enigt utskott rätt stark kritik mot att regeringen hade givit företag rådrumsstöd i akuta situationer. Men vi sade att det är inte minst från rättssäkerhetssynpunkt väsentligt att regeringen har möjligheter att även i krissituationer handla på formellt riktiga grunder. Det är de riktiga grunderna som man inte har skaffat sig på två år sedan utskottet uttalade detta. 1979.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

Att frågan är principiellt viktig understryks bl.a. av att ett flertal statsråd med utrikesministern i spetsen reserverat sig mot regeringens beslut att bevilja dispensen. Att utrikesnämnden borde ha sammankallats torde också stå klart för var och en som tänker någorlunda självständigt. Att så inte skedde ondgör sig bl.a. socialdemokraterna över, och kritiken är naturligtvis befogad. Samtidigt bör man emellertid ställa en fråga till den socialdemokratiske talesmannen i den här debatten, som vi just nu för: Varför begärde inte ni socialdemokrater att utrikesnämnden skulle sammankallas? Ni hade den möjligheten, och ni skulle enligt vad jag förstår ha fått gehör för ett sådant krav. Om ni hade begärt utrikesnämndens sammankallande, hade man varit tvungen att sammankalla den, för enligt bestämmelserna räcker det att minst fyra ledamöter av utrikesnämnden begär detta för att den skall sammankallas. Det finns fyra socialdemokrater i utrikesnämnden. Jag tycker det skulle vara bra om man kunde få klart besked på den här punkten. Det är en av huvudpunkterna i er kritik. Enligt vpk kan dock inte detta vara huvudfrågan i kritiken mot regeringens beslut att bevilja Sandvik AB dispensen. Huvudkritiken mot regeringen måste gälla att man inte följt Sydafrikalagens innehåll. Regeringens beslut innebar inte bara utbyte av förslitet material, det innebar också en utvidgning av produktionen och dessutom tillverkning av nya produkter. Detta strider, vad jag kan förstå, mot nyinvesteringsförbudslagen. Vidare gavs dispensen i ett läge då rasistregimen intensivt terrorbombade Angola och Mogambique. Man massakrerade flyktingläger bl.a. Vid tidpunkten för dispensgivningen fanns också klar dokumentation som visade att bl.a. Sandvik AB av sydafrikansk lag är knutet till detta lands krigsindustri. Det fanns också klar dokumentation över att Sandvik AB är skyldigt att upprätta privatarméer vid sina företag i Sydafrika för att försvara den avskyvärda rasistregimen mot befolkningsmajoritetens krav på människovärde och demokrati. Allt detta tillsammans kände regeringen till när den beviljade dispensen, och detta borde varit tillräckliga skäl för att icke bevilja den.

Investeringen möjliggör en utvidgning av bolagets verksamhet i Sydafrika. Uppenbart har en minoritet inom regeringen kommit till denna ståndpunkt eftersom den reserverat sig till regeringsprotokollet i frågan. Regeringsmajoriteten har icke kritiskt prövat det underlag som Sandvik presenterat. Dess beslut har därför inneburit att man tillåtit företaget att vidga sin verksamhet i Sydafrika vilket är i strid mot 4 § lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, vari det heter: ”Undantag får inte göra det möjligt för sökanden att utvidga sin verksamhet i Sydafrika eller Namibia.” Regeringens beslut har undergrävt denna lag. Dessutom är regeringsmajoritetens beslut inte bara ett uttryck för en grov politisk omdömeslöshet, vilket inte är en konstitutionell fråga, utan dessutom ett flagrant övertramp gentemot den politiska linje som riksdagen lagt fast beträffande Sveriges hållning till rasistregimen i Sydafrika. Med hänvisning till det anförda riktar riksdagen en allvarlig anmärkning mot regeringsmajoritetens tillämpning av den s.k. Sydafrikalagens dispensmöjlighet.

Herr talman! Låt mig allra först säga att jag inte tänker ta i anspråk alla de tio minuter som jag har antecknat mig för. Jag behöver bl.a. inte göra det därför att Sture Thun, reservanternas talesman, också var kortfattad och stillsam i sitt inlägg. Den reservation som han företrädde är också mycket försiktigt hållen. Sture Thun tog i sitt anförande bara upp två saker. Den ena var handläggningstiden. Han tyckte att 13 månader var en för lång tid. Den andra var de utrikespolitiska aspekterna. Det är riktigt att 13 månader kan tyckas vara en lång tid för att handlägga ett regeringsärende. Men ni klagar i andra sammanhang på att regeringen har haft för bråttom i sitt beslutsfattande. Det säger ni bl.a. i reservation 2 till konstitutionsutskottets betänkande. Vi är väl också ense om att detta var en principiellt mycket viktig fråga. Och principiellt viktiga frågor måste få ta den tid som behövs när det gäller beredningen. Och eftersom detta var den första dispensfråga som var aktuell sedan Sydafrikalagen antogs av riksdagen måste man också ge remissinstanserna en chans. Det sade Sture Thun också att han hade förståelse för. Jag tror därför inte att vi i onödan behöver söka någon strid, i varje fall inte någon ordstrid. Jag skall nöja mig med att allra sist ägna litet tid åt vad Bertil Måbrink sade. Han är kategorisk i sitt påpekande. Han menar att regeringen här inte har följt Sydafrikalagen. Vad innebär då denna lag? Jo, att svenska företag inte får öka sitt engagemang i Sydafrika. Det är inte tal om det heller. Däremot har riksdagen förutsett att företagen kan bli tvungna att byta ut slitna maskiner mot nya. Det är anledningen till att det finns en dispensmöjlighet. Om man inte här skulle ha kunnat ge bifall till Sandviks framställning, frågar jag mig om det över huvud taget finns någon dispensmöjlighet. Och varför är då en dispensmöjlighet inskriven i lagen? Nu är det ett faktum att det aktuella maskinutbytet innebär att faktureringen på sikt kommer att minska när det gäller denna produktion. Dessutom kommer antalet anställda som sysselsätts med denna produktion i Sydafrika att minska. Är inte detta ett bevis för att regeringsbeslutet, som ligger innanför lagens råmärken, var riktigt? Det var enligt min mening riktigt att ge denna dispens. Att sedan några regeringsledamöter reserverade sig är en helt annan sak. Reservationen är, såvitt jag vet, heller inte motiverad.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
Herr talman! Det är riktigt att den folkpartistiska reservationen icke är motiverad. Det kan väl, med tanke på regeringssamarbetet och sammanhållningen inom denna, finnas sina förklaringar till detta. Men regeringen sprack ju ändå. Såvitt jag kan förstå måste dock reservationen från de folkpartistiska statsråden bero på att Sandviks investering just innebär en utvidgning av produktionen. Såvitt jag vet var det fråga om att installera nya maskiner i en ny anläggning som skall byggas i Sydafrika. Det är, Sven-Erik Nordin, någonting annat än att byta ut två gamla maskiner. De sydafrikanska tidningarna hälsade också denna dispens för Sandvik med tillfredsställelse. De talade om att investeringen innebär stora möjligheter till en ny produkt som skulle vara betydelsefull också för Sydafrika. Och tidningarna såg mycket positivt på den investering som Sandvik skulle göra. Det är detta som är viktigt när vi diskuterar denna fråga. Därmed strider också detta beslut mot innehållet i den lag om förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika som antogs av riksdagen 1979. Jag har ställt en fråga till socialdemokraterna beträffande utrikesnämnden, och jag skall passa på att upprepa den här. Vad är anledningen till att ni inte själva begärde att utrikesnämnden skulle inkallas? Jag kan inte se varför man över huvud taget skall göra detta till ett stort nummer. Jag förstår inte riktigt den socialdemokratiska reservationen. Jag kan inte se att detta är huvudfrågan ur konstitutionell synpunkt — den måste vara det som jag har - tagit upp och som herr Nordin nu har försökt att argumentera om.

Herr talman! Jag är övertygad om att om regeringen skulle ha fattat ett snabbt beslut, låt oss säga efter en eller annan månad, så skulle vi nog här i kammaren fått höra att regeringen hade gått för brådstörtat till väga. Men vi skall väl inte söka sak om sådana ting. Jag vill sedan betyga att Sydafrikaärendet handlar om känsliga och besvärliga ting. Man kan utifrån olika ståndpunkter hamna på olika resultat — det är ingenting att säga om det. Men någonstans måste man ju ändå bestämma sig för hur lagen skall tillämpas, och det har nu skett. Herr talman! Låt mig sedan påpeka att det efter det att detta ärende avgjordes har förekommit fler ärenden som har avsett dispens från Sydafrikalagen, och i de ärendena har regeringen varit enig.

Herr talman! Under folkpartiregeringens tid antog riksdagen som första parlament i världen en lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Det är en lag som haft stort symboliskt värde vid de internationella ansträngningarna att bekämpa apartheidpolitiken. Det är en lag som också har stärkt Sveriges internationella anseende i stora delar av världen. Moderaterna var ensamma om att rösta emot den lagen. I fjol prövade regeringen en ansökan från Sandvik om dispens från 4 § i Sydafrikalagen. Den prövningen resulterade i att regeringen biföll Sandviks ansökan men att samtliga folkpartistatsråd reserverade sig för avslag. Moderaterna och centerpartisterna i regeringen såg mera till företagets behov, medan folkpartisterna fäste större avseende vid lagens syften. Nu visar det sig att även socialdemokraterna i konstitutionsutskottet ömmar för företaget, som inte fick investera i Sydafrika. De protesterar visserligen inte mot regeringens beslut, men hävdar att Sandvik fick vänta alltför länge på besked. Därtill finner de det anmärkningsvärt att utrikesministern har reserverat sig i en utrikespolitisk fråga, och vill på den grunden framställa en erinran till riksdagen. För min del finner jag det rätt överraskande att socialdemokraterna har hakat upp sig på den här frågan. Det stämmer inte alls med deras traditioner på det utrikespolitiska området. Och jag undrar i mitt stilla sinne vad socialdemokraterna i utrikesutskottet egentligen tycker om den lilla åsne spark som deras kolleger i KU nu försöker rikta mot utrikesministern och folkpartisterna i regeringen. I Sydafrikafrågor brukar det nämligen inte annars vara svårt att komma överens mellan socialdemokraterna och folkpartiet. De invändningar som framförs i reservationen är också underliga. Man talar om en alltför segdragen handläggning, när tiden mellan Sandviks sista, kompletterande skrivelse och regeringsbeslutet bara var två månader, inkl. julhelgen. Från både den socialdemokratiska och de borgerliga regeringarnas tid går det att finna hundratals dispensärenden som tagit avsevärt längre tid att hantera. Den andra angreppspunkten är lika svag. I regeringskansliet hanterades frågan som ett gemensamt ärende för handelsdepartementet, industridepartementet och utrikesdepartementet. Föredragande i regeringen var handelsminister Staffan Burenstam Linder. Det var alltså inte det föredragande statsrådet, utan ett annat statsråd, som reserverade sig. Som socialdemokraterna i KU mycket väl vet har sådana reservationer förekommit tidigare, även under socialdemokratiska regeringar och också när det gällt frågor med utrikespolitisk anknytning.

Herr talman! Den socialdemokratiska inställningen är då att Sandvik borde ha fått sitt nej tidigare, om jag förstått saken rätt. Jag har inte tagit del av skrivelsen av den 27 november, men det framgår av den redovisning som har givits att handlingarna i ärendet kompletterades. I regeringskansliet tillämpas förvaltningslagen, som innebär att när material i ett ärende kommer in ges berörda parter tillfälle att yttra sig över det. Det skedde under detta ärendes handläggning en komplettering av materialet. Att det sedan på sluttampen gick två månader mellan det att det sista materialet kom in och 131 det att beslut fattades är inte särskilt ovanligt. Det var mot den bakgrunden som jag var förvånad över att socialdemokraterna hade valt just detta ärende för att klaga över lång handläggningstid. Det är nog i många fall berättigat att klaga över att handläggningen är för segdragen i regeringskansliet. Det är ett förhållande som har kunnat noteras under många regeringar. Men som exempel på ett sådant förhållande är detta ärende inte särskilt väl valt.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har ingående granskat regeringens handläggning av vissa varvsfrågor. Regeringens åtgärder, i många fall brist på åtgärder, beträffande Kalmar Varv och Öresundsvarvet i Landskrona har penetrerats i utskottet. Socialdemokraterna i utskottet har vid granskningen funnit handläggningen så graverande, att direkta anmärkningar har riktats mot regeringen. När det gäller Öresundsvarvet har regeringen underlåtit att följa riksdagens beslut. I fråga om Kalmar Varv har regeringen genom sitt agerande visat prov på upprörande inkompetens. Det är hårda anklagelser som vi socialdemokrater riktar mot regeringen och dess industriminister. Vi är medvetna därom. Men trots att våra anmärkningar är väl grundade, så har den borgerliga utskottsmajoriteten inte funnit minsta skäl för kritik mot regeringen. Tvärtemot all rim och reson anser de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet i stället att deras partikamrater i regeringen handlat riktigt — kanske just därför att de är partikamrater. Inte med en enda liten rad har de vågat antyda att det är fel av regeringen att bryta mot riksdagens beslut eller att handläggningen av varvsfrågorna har varit dålig. Detta, herr talman, är ren och skär ynkedom och ingenting annat. Den 10 januari 1980 fastställde Svenska Varvs styrelse en strukturplan för koncernens verksamhet för perioden 1980-1985. Denna plan innebar för Öresundsvarvets vidkommande en nedläggning. Verksamheten vid varvet skulle vara avslutad senast 1983. Regeringen anslöt sig till uppfattningen om Öresundsvarvets avveckling. Man intog dock en annan ståndpunkt än Svenska Varv i ett väsentligt avseende. Det gällde avvecklingstakten. Industriminister Åsling framhöll i sin varvsproposition att avvecklingstakten skulle bestämmas med hänsyn till " möjligheterna för de anställda att få nya arbeten. Näringsutskottets majoritet, dvs. dess borgerliga ledamöter, ansåg det emellertid nödvändigt att fastställa en bestämd tidpunkt för när strukturomvandlingen skulle vara klar. I utskottets majoritetsskrivning fastställdes denna tidpunkt till utgången av 1985. Näringsutskottets borgerliga majoritet gick således emot såväl Svenska Varv som regeringens proposition på denna punkt. Motivet härför sades vara att berörda parter behövde klara besked för att kunna planera och vidta nödvändiga åtgärder. Socialdemokraterna i näringsutskottet reserverade sig mot en nedläggning av Öresundsvarvet och uttalade sig för fortsatt verksamhet, men på en lägre kapacitetsnivå. Tryckfärgen i protokollet över riksdagens ställningstagande hade knappast torkat förrän ledningen för Svenska Varv frankt förklarade att man inte tänkte finna sig i beslutet. Att koncernledningen menade allvar därmed kom klart till uttryck hösten 1980. Då beslutade Svenska Varv, helt i strid med riksdagens beslut, att Öresundsvarvet skulle läggas ned senast vid utgången av 1983. Vi vet nu att Svenska Varv kommer att få sin vilja igenom — detta trots att allairiksdagen den 5 juni 1980 önskade en annan utveckling än Svenska Varv beträffande omstruktureringstakten. Det anmärkningsvärda är att regeringen och dess industriminister inte gjort någon som helst ansträngning för att hävda riksdagens beslut, trots att detta är industriministerns skyldighet. Tvärtom har industriministern genom sina negativa uttalanden bidragit till att urholka Öresundsvarvet. Industriministerns agerande efter riksdagsbeslutet den 5 juni ökade varvets svårigheter. Han har del i det försämrade ekonomiska utfallet som ledde till varvets fall. Regeringen har således genom sin industriminister medverkat till en utveckling vid Öresundsvarvet som går stick i stäv mot riksdagens beslut. Jag skall ställa en enda fråga till Bertil Fiskesjö av mera principiell innebörd: Delar Bertil Fiskesjö min uppfattning att det är regeringens och statsrådens skyldighet att följa riksdagens beslut, även om riksdagsbesluten går regeringen emot?

Dessa pengar betalades emellertid aldrig ut. Under hela hösten i fjol efterlystes dessa pengar utan resultat hos industriministern av socialdemokratiska ledamöter i denna kammare. Nu först, när vi vet att Öresundsvarvet skall läggas ned, har pengarna dykt upp. I ett regleringsbrev daterat den 19 mars 1981 finner vi nu att de skall ingå som kapital i Landskrona Finans AB. Pengarna har dock inte kommit Landskrona Finans till del. Varför så inte skett framgår av regleringsbrevet. Utskottsmajoritetens uppgift på s. 64 i betänkandet om att Landskrona Finans redan erhållit 50 milj.kr. är felaktig. Men även om uppgiften varit korrekt, så kvarstår faktum att den ”långbänk” som föregått de 100 miljonerna strider mot riksdagens intentioner. De skulle ha satts in i Landskrona för länge sedan. Handläggningen visar att regeringen och industriministern aldrig avsett att följa riksdagens beslut i detta avseende. Öresundsvarvet har genom regeringens handläggning inte fått chansen att leva vidare som förutsattes i riksdagsbeslutet. Den allvarligaste bristen i agerandet kring Öresundsvarvsfrågan är måhända att regeringen inte återkommit till riksdagen i frågan så snart varvsledningens planer på att lägga ned varvet blev kända. Regeringens handläggning av frågan om Kalmar Varv är närmast upprörande. Att först säga ja till en uppgörelse mellan staten och ägarna till varvet och sedan säga nej är anmärkningsvärt. Kalmar Varv kan stå som monument över en inkompetent regering. Många människor och enskilda företag har lidit skada på grund av regeringens inre kiv och split. Det som hänt Kalmar Varv skulle inte ha hänt om Sverige hade haft en regering med kurage att stå för givna löften. I slutet av augusti stod det klart att Kalmar Varv hade akuta betalningsproblem. Konkursen stod helt enkelt för dörren. Det framgick snart att en rekonstruktion av varvet var nödvändig och att ett undvikande av konkurs var ett billigare alternativ för staten. Riksgäldskontoret samt representanter för Fartygskreditnämnden och industridepartementet utarbetade en räddningsplan för Kalmar Varv. Förslaget gick i stort sett ut på att staten skulle satsa 30 milj.kr. och de privata intressenterna lika mycket. I mitten av september meddelade industriminister Åsling att regeringen delade riksgäldskontorets uppfattning att det bud som lagts fram skulle få gälla. Annars skulle det bli konkurs. Dagen efter industriministerns uttalande ställde de tre privata intressenterna upp och godtog statens bud. Ägaren till varvet och två beställare var beredda att ta sin del av ansvaret, dvs. 30 miljoner. Därmed kunde Kalmar Varv häva sin betalningsinställelse. Alla var nöjda och bibringades uppfattningen att Kalmar Varv räddats från konkurs. Den 23 oktober beslutade regeringen — och det blev en chock för många — att springa ifrån alltsammans. Regeringen förklarade sig då inte kunna godkänna överenskommelsen. Som skäl angavs att riskerna för staten var för stora. På en månad hade regeringen intagit två oförenliga ståndpunkter. Vad hade hänt? Jo, två departement hade helt enkelt kommit i luven på varandra. Man avslöjar inga statshemligheter om man påstår att det gnisslat ganska ordentligt i samarbetet mellan statsråden och inom regeringen. Det som inträffat var att varvet inom ramen för överenskommelsen med staten gick in och ansökte om kapitaltillskott för fortsatt produktion. Fartygskreditnämnden hänsköt ärendet till regeringen, vilket inte alltid är så vanligt. Man kan anta att vissa ledamöter i nämnden kände till dragkampen inom regeringen och därför inte ville bränna fingrarna genom att själva fatta Nr 146 ett beslut, vilket varit mera normalt. Onsdagen den Frågan om krediter till Kalmar Varv hamnade i kommunikationsdeparte 20 maj 1981 mentet, och där blev det avslag. Kalmar Varv blev offer för en prestigestrid mellan två departement och deras ministrar. Varvet försattes därmed omedelbart i en konkurssituation. Följderna av regeringens agerande har blivit förödande. Varvet försattes i konkurs. Regeringens behandling av frågan har vållat stort mänskligt lidande. Genom industriministerns uttalande om att regeringen avsåg att Mellan den 17 september och den 23 oktober levererade underleverantörerna material och utförde tjänster till Kalmar Varv för omkring 20 milj.kr. Många av dessa leverantörer riskerar nu genom regeringens handläggning stora förluster. Flera av dem kanske också knäcks på kuppen. Genom att försätta Kalmar Varv i en konkurssituation har också stor samhällsskada uppstått. Regeringens klumpiga hantering av Kalmar Varv blir kostsam för stat och kommun.

Herr talman! Överväganden i dechargefrågor kan ibland vara svåra. I enstaka fall är dock situationen klar. Frågan om Öresundsvarvet och dess handläggning i regeringen är en sådan fråga. Riksdagen fattade ett beslut efter sin debatt om varven på försommaren 1980. Detta beslut har inte följts av industriministern. Tvärtom har beslutet förhalats och motarbetats. Ledningen för Svenska Varv har aldrig funnit sig i riksdagsbeslutet om Landskrona. Och industriminister Åsling har i det stycket understött Svenska Varvs ledning. Efter riksdagsbeslutet hade det varit industriministerns skyldighet att arbeta utifrån de nya förutsättningar som beslutet innebar. Han skulle också ha uppmanat eller på annat sätt verkat för att ledningen för Svenska Varv arbetade åt samma håll. Så har inte skett. Till vad Kurt Ove Johansson anfört kan jag nöja mig med att ge en konkret illustration. Det är känt att den av koncernledningen tillsatta ledningen för Öresundsvarvet var erbjuden en helt tillverkningsfärdig produkt, för vilken järnvägsväsendet i hela Europa visat stort intresse. Det var en enkel, slagkraftig produkt som för tillverkning krävde mycket små investeringar. Koncernledningen krävde att Öresundsvarvet skulle offerera produkten till en kostnad som anslöt sig till genomsnittet i koncernen, trots att den verkliga kostnaden var väsentligt lägre. Följden blev att statens järnvägar inte bedömde erbjudandet som seriöst. Produkten har numera övertagits av en stor utländsk firma — också den ett statligt företag. Redan innan produktionen startat finns order på 57 milj. äs kr. Så kan man, herr talman, alltså kringgå ett riksdagsbeslut, vars uttryckliga innebörd var att Öresundsvarvet skulle få en ny chans. Vad det än är så är det inte rätt handlat av en minister att låta sådant ske. En anmärkning mot regeringen är oundviklig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 8.

Herr talman! I reservation nr 8 uttrycker socialdemokraterna, som vi hört, missnöje med regeringens handläggning av två varvsärenden, rörande dels Öresundsvarvet, dels Kalmar Varv. Jörn Svensson har också instämt i denna kritik. Båda frågorna har vid upprepade tillfällen diskuterats i riksdagen, varför jag inte skall gå in på någon faktaredovisning av ärendenas gång. Kurt Ove Johansson redogjorde för en hel del, och redovisningen finns f. ö. i utskottets betänkande. I vad gäller Öresundsvarvet är socialdemokraterna missnöjda med skilda ting. De är missnöjda med att industriministern har gjort kritiska uttalanden om det riksdagsbeslut som genom samverkan mellan socialdemokrater, vpk-are och ett par folkpartister gick honom emot den 5 juni 1980. Jag tycker att detta är en rätt märklig kritik. Det är väl rätt självklart att han inte var belåten med att det förslag som han lagt fram i propositionen och argumenterat för i kammaren inte godtogs av riksdagen i de delar som här är aktuella. Det är ett orimligt krav att han skulle ha gått ut och sagt att han var stormförtjust över detta beslut. Jag har inte heller kunnat finna några konstitutionella hinder mot att en minister går ut och säger att det förslag som han arbetat fram är det bästa. Inte heller kan det vara något fel att han omtalat vad han i övrigt vet i en sakfråga, allteftersom upplysningarna kommer. Snarare skulle man väl ha kunnat anklaga honom, om han hade hållit tyst eller kommit med felaktiga uppgifter. Det visade sig också ganska snart att han hade över hövan rätt, dess värre kan man väl säga. Riksdagsbeslutet höll inte. Miljonerna rullade i snabb takt, i hundratal. Det var således riksdagsbeslutet som var dåligt underbyggt. Det ansvariga statsrådet redovisade korrekt hur det förhöll sig i sak. Må vara att många har blivit fartblinda av miljardrullningen inom varvsindustrin, men här var det ju klart vart det barkade hän. De pengar som riksdagen beslutade skulle gå till varvet har också utanordnats. Det gäller dock — och här har vi den andra biten av den socialdemokratiska anmärkningen — inte ännu de 100 milj.kr. som Kurt Ove Johansson talade om i sitt anförande. Men här har det nu fattats regeringsbeslut om hur pengarna skall användas. Med de här 100 miljonerna förhåller det sig ju så, att de skulle användas till projekt för utveckling av nya produkter. Detta förutsatte givetvisatt-det fanns utarbetade utvecklingsprojekt att satsa på. Enligt Svenska Varv fanns det inte några sådana i Öresundsvarvets regi, och att utanordna pengarna i luften utan att några konkreta projekt presenterats kunde inte vara meningsfullt och ansvarsfullt. Det nämns heller inte, i alla fall såvitt jag kunnat finna vid genomgången av Nr 146 ärendet, någonting i riksdagsbeslutet om att de här medlen skulle så att säga utanordnas omedelbart. Efter ett intensivt förarbete, inte minst från industriministerns sida, har Landskrona Finans AB kommit till stånd, och nu får man alltså de 100 miljonerna. Prognosen bland de involverade för att det skall bli något av pengarna tycks vara god. Man får hoppas att denna satsning lyckas, eftersom Landskrona så väl behöver ersättningstillverkning i stället för den kontinuerligt förlustbringande verksamheten inom båtbyggeriet. Vidare anmärker socialdemokraterna i sin reservation på att industrimi | (Ern ; 18 2 Handläggningen nistern inte tillräckligt snabbt återkommit i ärendet med en proposition till av vissa varvsriksdagen. Förhistorien är ju här att Svenska Varv AB, som hade ansvaret för frågor verkställigheten av riksdagsbeslutet, kom fram till att det inte gick att genomföra inom de ekonomiska ramar som riksdagen beslutat. Öresundsvarvet gick raskt mot en likvidation. Svenska Varvs och Öresundsvarvets ledningar tog därför i oktober 1980 upp MBL-förhandlingar om en nedläggning. På grundval av de beslut som Svenska Varv kom fram till avlämnade man sedan en skrivelse till regeringen. Den proposition om varvsärenden, proposition nr 131, som nu är föremål för behandling i näringsutskottet är dagtecknad den 26 februari. Jag vet inte vilken ståndpunkt näringsutskottet kommer att inta. Man har ju tagit god tid på sig för att behandla ärendet. Jag har därför svårt att förstå att man kan anmärka på att propositionsskrivarna tog lång tid på sig. Man var ju tvungen att se till att underlag fanns för en sådan proposition. Det är också att märka — som jag inledningsvis sade — att frågan har diskuterats flera gånger i kammaren, bl.a. den 6 november 1980 när man kände till MBL-förhandlingarna. Då redovisade Nils Åsling utförligt vad som hade hänt i frågan. Något krav på att man skulle utarbeta en ”snabbproposition” framställdes inte, såvitt jag kunnat finna, från de socialdemokratiska talarna. Kanske tyckte man att det i själva verket var bäst som skedde. Jag skulle här vilja tillägga att vi vid granskningen av olika ärenden har funnit att det föreligger en komplikation vad gäller regeringens möjligheter att agera gentemot aktiebolag, även statliga sådana. Det är ett förhållande som man kanske får fundera på. Det är väl alldeles uppenbart att vi från konstitutionsutskottets sida, om industriministern i ett visst skede hade blandat sig i koncernledningens åtgärder, hade kunnat rikta anmärkningar mot honom för ministerstyre. En besvärlig komplikation finns alltså inbyggd i systemet, vilken naturligtvis i vissa lägen binder upp regeringen och dess enskilda ledamöter. Vad gäller Kalmar Varv, som socialdemokraterna också behandlar i reservation 8, skall jag fatta mig kort. De interpellationsdebatter som fördes i kammaren den 6 november 1980 med anledning av regeringens beslut i varvsfrågan visar att det kan råda delade meningar om huruvida beslutet var klokt eller ej. Men om man skulle ta ställning till denna fråga, skulle det krävas en ingående analys av alla de ekonomiska realiteter som låg till grund för beslutet. Någon sådan analys har konstitutionsutskottet av lättförklarliga 137 skäl inte gjort. Det är inte heller vår uppgift att göra industripolitiska bedömningar i vårt granskningsarbete. I själva sakfrågan anser jag mig således inte ha tillräckligt underlag för att kunna uttrycka en välgrundad mening. De skäl som låg till grund för regeringens beslut har redovisats i olika interpellationsdebatter och, om än kortfattat, i utskottets skrivning i ärendet. Där nämns också den reservation som industriministern berörde i det uttalande som Kurt Ove Johansson har anmärkt på. Ingen har dock, såvitt jag kan förstå, hävdat att regeringen — och det är ju i detta sammanhang det intressanta — inte skulle ha rätt att ta det beslut som man tog. Något fel ur konstitutionell synpunkt har således inte begåtts. Sedan må man tycka vad man vill om det faktiska innehållet i beslutet som sådant.

Herr talman! Tre punkter med avseende på vad Bertil Fiskesjö anförde till regeringens försvar: 1. Det är ingen som förmenar industriministern hans rätt att ha kvar sin åsikt även efter det att ett riksdagsbeslut har gått honom emot. Det är inte det saken gäller. Det är ingen som begär att industriministern skulle uppfylla konstitutionella regler på det sättet att han gick ut och offentligen jublade över den nya majoriteten och dess uppfattning. Han kunde naturligtvis mycket väl ha behållit sin uppfattning och kansket.o.m. givit uttryck för den men i så fall åtminstone sagt ifrån att majoritetsbeslutet skall gälla och skall genomföras. Vad saken gäller är att industriministern så att säga har fortsatt sin polemik och inte böjt sig för en majoritet. Det borde han ha gjort, även om han råkade tycka att han och minoriteten hade rätt. 2. Bertil Fiskesjös förklaring är också en illustration till hur man har förfarit när det gällt att motarbeta Landskronavarvets försök att överleva. Här sägs t.ex. nu att dröjsmålet med utbetalningen av de pengar som beviljats av riksdagen hade att göra med att det inte fanns några konkreta projekt, detta samtidigt som den med koncernledningens välsignelse tillsatta nya ledningen för Landskronavarvet var i full färd med att — det kan man lugnt säga — sabotera konkreta projekt som fanns. Man hänger alltså upp den fördröjda utbetalningen av medel på att det inte fanns några projekt, och samtidigt motarbetar man att projekt tas upp seriöst. På det sättet får man ett motiv för att säga att man inte kan använda pengarna. Det är, vad jag menar, en raffinerad form för sabotage. Vad som bl.a. förtjänar en förebråelse är att industriministern och regeringen inte påtalade att detta handlande inte stod i överensstämmelse med den varvspolitik som Svenska Varvs-koncernen är underkastad. 3. Också vi kan naturligtvis erkänna att det kan vara svårt att tvinga ett statligt företag att agera på ett visst sätt efter ett riksdagsbeslut. I Telub-affären förelåg en sådan påtaglig svårighet. Men fallen är inte riktigt jämförbara, vågar jag påstå. I varvsärendet handlar det om något annat än i Telub-affären — det handlar om att riksdagen beslutat bevilja speciella pengar, som skulle användas för bestämda ändamål, och att detta var ett led i en varvspolitik som bl.a. bars upp av att staten tillsköt en bestämd mängd pengar för att varvspolitiken skulle kunna fullföljas. I det avseendet intar alltså huvudmannen, staten, en aktivare hållning till det statliga företaget. Nog måste väl i ett sådant fall, Bertil Fiskesjö, kravet på regeringen vara att den får varvskoncernen att handla i överensstämmelse med riksdagens beslut i den delen. Att man sedan inte kan göra anspråk på att regeringen skulle lägga sig i detaljadministrationen i företaget i största allmänhet kan jag hålla med om. Men när det gäller pengar som riksdagen har öronmärkt för ett visst ändamål eller som har samband med genomförandet av ett bestämt moment i varvspolitiken, måste väl ändå regeringens möjligheter att få dessa riksdagens intentioner förverkligade vara annorlunda än när det gäller Telubaffären, där det var fråga om att eventuellt förhindra att ett avtal ingicks. Där var ju situationen en annan.
Herr talman! Jag ställde en direkt fråga till Bertil Fiskesjö om han delade min uppfattning att riksdagsbeslut skall följas av regeringen och statsråden. Jag tror nog att Bertil Fiskesjö innerst inne delar denna min uppfattning. Men det är naturligtvis litet besvärande för honom att ställa sig bakom en sådan uppfattning och sedan gå ut och försöka försvara de åtgärder som vidtagits eller den brist på åtgärder som regeringens handläggning av varvsfrågorna uppvisar. Det står ju klart för varenda en som noggrant sätter sig in i den här frågan att regeringen inte har följt riksdagens beslut när det gäller Öresundsvarvet. Och det är helt uppenbart att det som hänt beträffande Kalmar Varv strider mot all rim och reson. Industriministern gick alltså ut och ställde hela regeringen bakom ett förhandlingsbud, som hade jobbats fram. Det är klart att alla berörda parter måste ha fått intrycket att problematiken var löst — när hela regeringen ställde sig bakom en av industriministerns eget departement framarbetad lösning på varvssituationen i Kalmar. Det var detta som föranledde leverantörer och andra att fortsätta att leverera både tjänster och material. Det har i sin tur inneburit, eftersom regeringen sprang ifrån överenskommelsen, att de har fått mycket stora ekonomiska problem. Vi vet att det finns ett företag som levererat plåt till Kalmar Varv, som sitter och förbereder en stämning mot staten, eftersom företaget anser sig grundligt lurat. Det kommer naturligtvis att bli en intressant rättegång ur många synpunkter. Skulle företaget vinna en sådan process kan vi vara säkra på att många andra företag, som också har levererat material och tjänster, kommer att göra anspråk på ersättning för de förluster som industriministern och regeringen förorsakat dem genom ett klumpigt handlande i Kalmar Varvs-frågan. Skälet till att jag ställde frågan till Bertil Fiskesjö, om han delade min uppfattning att regeringen och statsråden skall följa riksdagens beslut, hängde samman med att industriministern tisdagen den 25 november 1980 i den här kammaren besvarade en fråga, som gällde en sysselsättningsgaranti för de anställda vid Öresundsvarvet. I debatten sade industriministern ordagrant: ”Ansvaret för att situationen nu är som den är ligger helt och hållet hos riksdagsmajoriteten.” — Och riksdagsmajoriteten i det här fallet var socialdemokraterna och två folkpartister, som stödde vår reservation. — Industriministern fortsatte: ”Det tycker jag att också Sven Munke skall notera. Varken han eller jag har ansvaret för att riksdagsmajoriteten avslog den generösa offert som vi ansåg det möjligt att ge i våras beträffande Öresundsvarvets framtid.” Den generösa offerten var nedläggning av varvet. Citatet visar också att industriministern inte ansåg sig ha något ansvar för ett beslut som gått honom emot. Det är häpnadsväckande, men det förklarar samtidigt varför industriministern inte har lagt två strån i kors för att genomföra riksdagsbeslutet om Öresundsvarvet. Bertil Fiskesjö sade i sitt inlägg att miljonerna har rullat och att industriministern har fått rätt i Öresundsvarvsfrågan. Bertil Fiskesjö borde ställa sig frågan: Vad var skälet till att Öresundsvarvet drabbades av dessa förluster? Skälet var helt enkelt att industriministern genom sina negativa uttalanden, trots att riksdagen fattat beslut om att Öresundsvarvet skulle vara kvar, bidrog till att varvet råkade ut för ineffektivitet. Om riksdagen tar ett beslut om att varvet skall vara kvar och Svenska Varv några veckor därefter springer ut och säger att varvet trots riksdagens beslut skall läggas ned och industriministern åker land och rike runt och säger att han i stort sett tycker som Svenska Varv — vad inträffar då? Jo, då söker sig naturligtvis den duktiga, välutbildade arbetskraften, som har lätt att få andra jobb, till dessa sysselsättningstillfällen. Vidare kommer inte heller presumtiva kunder att lägga sina beställningar på ett varv som enligt vad varvsledningen och industriministern säger skall läggas ned. De förluster som gjorts i Landskrona är alltså frampratade av industriministern, och det är viktigt att komma ihåg, Bertil Fiskesjö.
Herr talman! Jörn Svensson tog upp tre olika aspekter på den fråga vi diskuterar. Det är ingen som förmenar industriministern rätten att ha åsikter, sade Jörn Svensson, och det är ju generöst. Man måste väl också kunna tillägga att en ansvarig minister har rätt att redogöra för de fakta som han har fått redovisade för sig, och även uttala åsikter om dessa fakta. Om vi inte accepterar det, får vi en väldig restriktivitet när det gäller politikers deltagande i den fortlöpande debatten i samhällsfrågor över huvud taget. Jörn Svensson menade vidare att koncernledningen i Landskrona saboterat möjligheterna att få fram projekt som de hundra miljonerna kunde användas till. Det vet jag ingenting om. Men alldeles bortsett från vad som var orsaken, fanns det inte projekt att satsa pengarna på, och att då bara låta dem så att säga gå in i den allmänna rörelsen skulle väl närmast ha varit att frångå det beslut som riksdagen hade fattat. Sedan sade Jörn Svensson att det finns vissa svårigheter för regeringen att gripa in i aktiebolagens verksamhet. Det är riktigt. Men han menade att det förelåg en klar skillnad mellan Svenska Varv och Telub. Jag är inte så säker Nr 146 på det. Riksdagen hade även genom den reservation som antogs anvisat en Onsdagen den viss medelsram som Svenska Varv hade att hålla sig inom. Riksdagen hade 20 maj 1981 också sagt ifrån att om man inte klarade av detta fick man anpassa verksamheten härefter och lägga den på en annan nivå. Skulle då, menar Jörn Svensson, industriministern ha gått in till Svenska Varvs styrelse och sagt: Nu är ni så goda och uppehåller verksamheten under vilka omständigheter som helst! I varje fall får ni inte förbereda några andra åtgärder! Det är möjligt att Jörn Svensson menar att industriministern kunde ha betett sig på det sättet. Jag tycker det inte. Kurt Ove Johansson ställde en rak fråga till mig i sitt första anförande och upprepade den i sitt andra. Han frågade om jag menade att statsråden skall följa riksdagsbesluten. Hans vänliga presumtion var att han trodde att jag innerst inne menade att de bör göra det. Jag försäkrar att så är det, och jag tycker det inte bara innerst inne utan även ytterst ute. Sedan uppehöll sig Kurt Ove Johansson vid en del uttalanden av Nils Åsling i en riksdagsdebatt. Jag skall inte upprepa industriministerns argumenti den debatten, men det visade sig ju ganska snart att de medel som riksdagen genom beslutet i juni hade ställt till förfogande för Öresundsvarvet snabbt var förbrukade. I något sammanhang har jag sett påståendet att dessa medel var förbrukade praktiskt taget i det ögonblick då riksdagen fattade sitt beslut. Det innebar alltså att den plan på vilken majoriteten i riksdagen grundade sitt beslut inte var hållbar. En del av de beställningar som varvet hade åtagit sig höll inte kostnadsmässigt till mer än 50 96. Jag tycker alltså inte att jag kan finna exempel på att regeringen har frångått det beslut som riksdagen fattade. En annan sak är naturligtvis att man inte rimligen kan begära att industriministern, när han kommer tillbaka till riksdagen med en proposition, skall upprepa det förslag som riksdagsmajoriteten tidigare tog och som visade sig vara misslyckat. Industriministern ställer frågan under riksdagens prövning igen genom proposition 131 som nu behandlas i näringsutskottet. Kalmar Varv är ju ett enskilt företag. Kurt Ove Johansson upprepar här sina anklagelser mot industriministern för vad denne har sagt i ett uttalande om det första förslaget till lösning. Industriministern har själv vid upprepade tillfällen i de debatter som har ägt rum om denna fråga i riksdagen påmint om att hani detta sitt uttalande hade en klar reservation, nämligen att ägaren och de olika beställarna måste ta sin del av ansvaret, annars fick det bli konkurs. Han tillägger i sin kommentar till uttalandet att det inte precis var något fribrev — för att använda ett populärt ord — att bara gå vidare och betrakta uppgörelsen som klar. I detta att beställarna och ägaren måste ta sitt ansvar ligger självfallet också en markering av att kreditprövningen och den fortsatta behandlingen av ärendet inte kunde föregripas.
Herr talman! Låt mig notera att med den linje som Bertil Fiskesjö gör sig till tolk för kommer man till den slutsatsen att i sådana här ärenden skulle ett M riksdagsbeslut över huvud taget inte ha någon verkan — det skulle alltid vara ett slag i luften. När riksdagsmajoriteten beviljar pengar på vissa villkor spelar det ingen roll vilka villkor vi ställer. Det statliga företaget kan ändå göra som det vill. Det är väl ändå en konstitutionellt ohållbar linje?

Herr talman! Jörn Svensson har ju rätt när han säger att det resonemang som Bertil Fiskesjö här för är ohållbart, och jag tycker att det blir mera ohållbart ju längre den här debatten pågår. Bertil Fiskesjö kom in litet grand nu på slutet också på Kalmar Varv. Jag skulle vilja anknyta till det resonemanget, för en av de fundamentala sakerna när det gäller Kalmar Varv är huruvida partsredarna och ägaren till varvet uppfyllde de villkor som ställdes på dem i det statliga budet. Det är ett mycket intressant diskussionsämne, för när industriministern utfört sina halsbrytande piruetter, om jag får uttrycka det på det sättet, om Kalmar Varv har han hävdat att uppgörelsen sprack just på grund av att de privata intressenterna inte kunde leva upp till överenskommelsen. Ägaren till Kalmar Varv skulle inte enligt Åsling kunna ställa upp tillräcklig säkerhet. Jag skulle även på den här punkten vilja ställa ett par raka frågor till Bertil Fiskesjö för att få reda på hans uppfattning: Var det inte så, Bertil Fiskesjö, att herr Åsling hade fel när han sade att ägaren inte kunde ställa upp tillräcklig säkerhet? Var inte det fartyg som sattes i pant för ett likviditetsstöd tillräcklig säkerhet? Det skulle vara av avgörande betydelse, tycker jag, om Bertil Fiskesjö var beredd att besvara de frågorna. För att rädda ansiktet i Öresundsvarvsfrågan brukar industriministern — och nu gör också Bertil Fiskesjö det — krypa bakom ett riksdagsuttalande som gjordes den 5 juni, nämligen att Svenska Varv har att anpassa, som det heter, verksamheten till de av ägarna givna ekonomiska ramarna. Detta tycks nu industriministern och även Bertil Fiskesjö tolka så att det mer eller mindre skulle stå Svenska Varv fritt att lägga ner hur stor del av verksamheten som helst. Man försöker helt enkelt bortse från att riksdagen beslutat om att Öresundsvarvet skulle omstruktureras och att man skulle satsa på utveckling. Riksdagsmajoriteten sade faktiskt nej till regeringens förslag om nedläggning av Öresundsvarvet. Den enda rimliga tolkningen, Bertil Fiskesjö, av riksdagens beslut är att en eventuell nedläggning av Öresundsvarvet skulle prövas av riksdagen och inte så att säga avgöras i Svenska Varvs styrelserum. Det hade varit rimligt, precis som vi har skrivit i vår reservation, att riksdagen hade fått möjlighet att pröva den här frågan så snart det blev känt att varvsledningen hade för avsikt att lägga ner Öresundsvarvet. Nu har det gått så långt med både industriministerns prat och Svenska Varvs-ledningens handlande att det är omöjligt att rädda Öresundsvarvet. Så skall man väl ändå inte hantera ett riksdagsbeslut, och då har Jörn Svensson rätt när han säger: Vad är det för mening med att fatta riksdagsbeslut som regeringen sedan egentligen bara struntar i? Har riksdagen sagt att Öresundsvarvet skall vara kvar, skall naturligtvis industriministern och regeringen, om pengarna inte räcker, på nytt pröva om riksdagen är beredd att fortsätta satsningen. Det är den enda rimliga tolkning man kan göra, och det är därför som situationen för Bertil Fiskesjö, när han försöker försvara regeringens handlingssätt på det här området, blir allt svagare och svagare.
Herr talman! Den fråga som Jörn Svensson reste och som Kurt Ove Johansson kopplade på är naturligtvis intressant. Riksdagen fattar beslut och anvisar vissa medel för verkställigheten av dessa beslut. Sedan visar det sig att dessa medel inte på långa vägar räcker till. Företaget i fråga går med rasande fart emot en likvidationssituation. Skall man'då, trots att det står direkt uttalat i riksdagsbeslutet att man skall anpassa verksamheten till de ramar som riksdagen har anvisat, framhärda och driva företaget i likvidation? Det måste ju bli konsekvensen av det resonemang som ni har fört här. Man får också hålla i minnet att utvecklingen gick väldigt snabbt. För att framlägga en proposition för riksdagen måste man ju ha ett ordentligt underlag. Propositionen har kommit och behandlas, som jag sade, i näringsutskottet. Jag beklagar att det har gått på det här sättet med Öresundsvarvet, men det är inte en näringspolitisk diskussion vi för utan en diskussion om regeringens agerande i den här frågan. När det gäller en mera utförlig argumentering vill jag än en gång hänvisa till de omfattande debatter som förts här i kammaren och där industriministern har gått i mycket ingående polemik emot de anklagelser som har riktats mot honom.

Herr talman! Det är riktigt, Bertil Fiskesjö, att förlusterna för Öresundsvarvet blev större än beräknat när vi tog beslutet den 5 juni. Men det intressanta i sammanhanget var ju att riksdagen beslutade att Öresundsvarvet skulle ha chansen att visa lönsamhet inom loppet av en femårsperiod. När då förlusterna första året blir litet större än man hade beräknat, utnyttjar regeringen och industriministern detta genast som intäkt för att varvet skall läggas ner. Jag vidhåller vad jag har sagt vid två tillfällen tidigare, att de förluster som Öresundsvarvet drabbades av i långa stycken var frampratade av industriministern och Svenska Varvs ledning, som trots riksdagsbeslutet gick ut och sade att varvet skulle läggas ner. Då flydde den duktiga arbetskraften, vilket gjorde att varvet blev mindre effektivt. Jag kan t.ex. berätta för Bertil Fiskesjö att på grund av den här frampratade situationen har Öresundsvarvet fått inhyra mellan 300 och 400 arbetare utifrån från sådana som tillhandahåller dylik arbetskraft. Jag har talat med folk från varvets ledning som har menat att det blir mer än dubbelt så dyrt lönemässigt att behöva handlägga fartygsproduktion på detta sätt. När industriministern bidrar till att arbetskraften flyr företaget, effektiviteten minskar och man tvingas hyra in arbetskraft för väldigt dyra pengar ökar det naturligtvis förlusterna. När det gällde Kalmar Varv avstod Bertil Fiskesjö från att svara på den fråga som jag ställde: Hade inte industriminister Åsling fel när han sade att ägaren inte kunde ställa upp tillräcklig säkerhet? Var inte det fartyg som sattes i pant för ett likviditetsstöd en tillräcklig säkerhet? Jag räknar inte med att få något svar av Bertil Fiskesjö, och därför är det lika bra att jag svarar själv. Det fartyg som skulle sättas i pant på Kalmar Varv hette Nessario Gallia. På varvet värderades det till 60 milj.kr. Regeringens värderingsman beräknade värdet till 50 milj.kr. Fartyget såldes för kort tid sedan för 71 milj.kr. Bertil Fiskesjö bör med den här upplysningen få det mycket lättare när han framöver skall besvara mina frågor om fartyget utgjorde tillräcklig säkerhet. Det utgjorde tillräcklig säkerhet, varför Nils Åsling hade fel. Ägarens säkerhet var fullgod och mer än det. Nils Åslings frånspringande av överenskommelsen beträffande Kalmar Varv var alldeles uppåt väggarna. Det tycker jag att Bertil Fiskesjö bör kunna erkänna. Låt mig också kort nämna att det inte bara är vi socialdemokrater som tycker att regeringens handläggning av Kalmar Varvs-frågan har varit konstig. Holger Bergqvist, som tyvärr inte finns bland oss längre, f. d. vice ordförande i riksgäldsfullmäktige, folkpartist, tidigare riksdagsman och kommunalråd i Göteborg, uttalade sig den 19 november 1980 i tidningen Barometern. Jag har valt den tidningen för att inte bli beskylld för att citera ur en partitidning. I en artikel antyder Holger Bergqvist att man från riksgäldsfullmäktige anser att handläggningen i regeringen av Kalmar Varv varit olycklig. Kommunikationerna mellan statsråden tycks vara ofullständiga, säger han. Han talar också om att man bör försöka sammanställa en vitbok om hur regeringen har handlagt den här varvsfrågan. Jag tycker nog att Bertil Fiskesjö bör studera handläggningen av Kalmar Varvs-frågan litet närmare. Han kommer då att inse att det finns goda skäl för de socialdemokratiska anmärkningar som har fogats till konstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag betonade i mitt första inlägg att jag inte har försökt göra en bedömning av den industripolitiska klokheten i det beslut som regeringen fattade. Jag ansåg mig inte ha tillräckligt underlag för en sådan bedömning. Utskottet har inte tagit fram tillräckliga uppgifter. Det faller närmast under andra utskotts domäner och den sakkunskap som där finns att bedöma sådana ting. Vad jag konstaterade var att ingen har hävdat att regeringen inte hade rätt att fatta det beslut som man gjorde. Den slutsats man kom fram till baserades på en sammanvägning av de fakta i målet som fanns tillgängliga. Motiveringen för regeringens beslut finns angiven på s. 66 i konstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Jag har full förståelse för Bertil Fiskesjös påpekande att Onsdagen den ledamöterna i konstitutionsutskottet inte kan avgöra om en kreditvärdering 20 maj 1981 av ett fartyg är riktig eller ej. Men när fartygets ägare, Kihlinvest AB i Kalmar, satte fartyget i pant, så sade man att det var värt 60 milj.kr. Om regeringen hade kommit fram till samma värdering, så hade man kunnat svara upp med tillräckliga garantier. Men regeringen kom fram till att fartyget var värt 50 milj.kr., och det var inte en tillräcklig pant. En kort tid därefter visade det sig att detta fartyg, som man ville sätta i pant, kunde säljas för 71 milj.kr. Därmed måste det väl ändå i grunden vara bevisat att ägaren till Kalmar Varv hade rätt när han sade att fartyget som pant hade varit en tillräcklig garanti för att få det likviditetslån som behövdes för att kunna fortsätta varvets verksamhet. Den som verkligt noga synar den här frågan i sömmarna kommer fram till att Kalmar Varv gick i konkurs därför att två departement kivades med varandra. Det var en prestigestrid mellan industridepartementet och kommunikationsdepartementet. Det får landstinget i Kalmar län, kommunen och de anställda lida för. Även alla de underleverantörer som har levererat material och tjänster till en summa av 20 milj.kr. får lida för detta. Dessa underleverantörer riskerar att göra stora förluster, kanske t.o.m. att själva gå omkull, därför att de litade på industriministern när han i mitten av september gick ut och sade att han hade regeringen bakom sig för att Kalmar Varv inte skulle behöva gå i konkurs utan kunna leva vidare. Det är kanske inte nödvändigt att fortsätta denna diskussion särskilt mycket längre. Jag har en känsla av att Bertil Fiskesjö gärna såg att den tog slut. Jag skall för min del tillmötesgå honom på denna punkt.

Internationella Herr talman! Utskottet är på den punkt vi nu skall diskutera enhälligt. Jag studentfonden i vill därför bara säga några få ord. Skötseln av Internationella studentfondeni Genéve Geneve har av många svenska tidningar betraktats som en skandal. Så är också fallet. En genomgång av akterna i målet bjuder på en dyster läsning. Den ekonomiska skötseln har varit under all kritik, och till råga på allt elände har infiltration utifrån kunnat ske med olyckliga konsekvenser som följd. Sverige har från början varit en av fondens största bidragsgivare. Mot slutet har vi svarat för en dryg tredjedel av fondens finansiering. Sverige har på olika sätt varit representerat i fondens ledning. Utskottet konstaterar vikten av att vi i fortsättningen har en effektiv insyn i och kontroll av aktiviteter där Sverige svarar för delar av finansieringen. I det aktuella fallet har det funnits insynsmöjligheter, som inte har utnyttjats 145 förrän det har varit för sent. Det finns, herr talman, all anledning att beklaga att kontroll inte gjorts tidigare. Nu skall fonden upphöra. Det är nog bäst att så sker. Det gör det mindre angeläget att leta efter syndabockar. Men Sverige har många aktiviteter med anknytning till den verksamhet som Internationella studentfonden i Geneve har sysslat med. Låt oss, herr talman, hoppas att utskottets maning till bättre kontroll i framtiden inte förklingar ohörd. Det kan ibland vara tråkigt att behöva kräva kontroll och revision av verksamheter som utåt sett verkar fungera tillfredsställande. Men det är bättre att göra det i tid. Så har tyvärr inte skett i det aktuella fallet.

Herr talman! Låt mig bara lämna några kommentarer till vad Oswald Söderqvist här har anfört. För det första: För att belysa bl.a. de frågor som Oswald Söderqvist här och vpk i sin anmälan till utskottet har aktualiserat, hade vi i det här landet för bara drygt ett år sedan en folkomröstning, som föregicks av en upplysningsverksamhet som torde sakna motstycke i svensk politisk historia. Jag tror personligen att den folkomröstningen var nyttig och att den gav svenska folket en möjlighet att tränga in i de frågor som folkomröstningen gällde. Jag tror också att samtliga inblandade företrädare för de tre linjer som konkurrerade om väljarnas gunst vinnlade sig om att så noga som det över huvud taget stod i någons makt redogöra för de sakförhållanden som folkomröstningen gällde. I dessa sakförhållanden ingår självfallet också frågor som rör projektet Kärnbränslesäkerhet och avtalet mellan SKBF och Cogéma. För det andra: Villkorslagen syftar till att skapa så goda garantier som möjligt för att vi skall kunna ta om hand och slutförvara det utbrända kärnbränslet, eller det vid upparbetningen erhållna avfallet. Det förslag som projektet Kärnbränslesäkerhet i denna del har presenterat för regering och allmänhet har bedömts i den offentliga debatten, men det har också bedömts av experter inom lika väl som utanför Sveriges gränser — och det har bedömts väl svara mot de krav som rimligtvis kan anges innefattas i villkorslagens formuleringar. I samband med att tillstånd för idrifttagande av de första reaktorerna efter det att villkorslagen hade accepterats av riksdagen lämnades av regeringen, bedömdes också avtalet med det franska upparbetningsföretaget Cogéma. Avtalet bedömdes av företrädare inom regeringskansliet och regeringen med förvisso helt skilda uppfattningar om huruvida kärnkraften var tjänlig som en del i den svenska energiförsörjningen eller inte. Båda dessa grupperingar kom till den slutsatsen att avtalet med Cogéma också stod i överensstämmelse med de krav som rimligtvis kunde ställas med villkorslagen som utgångspunkt. För det tredje: Avtalet mellan SKBF och Cogéma är inte ett avtal som är isolerat svensk-franskt. Motsvarande avtal har också slutits med företrädare för andra regeringar eller dem närstående företag i Europa. När vi har att bedöma hur kvalitativt gott avtalet är bör vi ha i minnet att fem regeringar har gjort motsvarande bedömning, nämligen att avtalet är till fyllest. Därmed är emellertid inte sagt att avtalet reglerar alla detaljer som har att göra med förhållandena mellan SKBF i vårt fall och Cogéma. Uttryckligen säger avtalet att det måste preciseras, vilket bl.a. har skett i ett par av de brev som Oswald Söderqvist refererade till i sitt anförande. Dessa brev är preciseringar med utgångspunkt i avtalets text — preciseringar som alltså har karaktären av avtalskompletteringar. För det fjärde: Avtalet mellan SKBF och Cogéma är hemligt av kommersiella skäl. Det är orsaken till att utskottsmajoriteten inte är beredd att diskutera detaljer i detta avtal, eftersom avtalet trots vissa kärnkraftsmotståndares arbete ännu icke är offentligt.

Herr talman! Vi befinner oss nu i samma situation som när jag hade min interpellationsdebatt med energiminister Petri — regeringarna och utskottets representant Per Unckel vägrar att gå in i debatt om sakfrågan med hänvisning till att avtalet är hemligstämplat. Frågorna kvarstår alltså, och det är då viktigt att vi får fastslå, att den fråga som jag ställde förra gången förs in i kammarens protokoll: Var någonstans i avtalet finns dessa detaljerade sakuppgifter som Jonas Norrby bl.a. refererat till och som anförts i KBS 1 som avtalstext? Kan Per Unckel inför kammaren bara säga så mycket som att dessa detaljerade sakuppgifter om att bortfallet skall förglasas och om att det är en relativt låg volymprocent radioaktivt avfall i detta glas verkligen finns i avtalstexten? Brev mellan tjänstemän i olika företag — vare sig de kommer från Frankrike till Sverige eller tvärtom — är, som jag sade tidigare, icke detsamma som avtal. Och som jag också sade tidigare är skrivningarna i det här brevet, som finns med i utskottsbetänkandet, verkligen svävande. Är det bara detta man bygger på, då är den rättsliga grunden mycket dålig. Och finns det inga sådana här bestämda uppgifter i avtalstexten, då anser vi från vpk:s sida att man har brutit mot villkorslagens bestämmelser. Det kunde ju vara intressant att än en gång få höra om Per Unckel kan garantera att dessa detaljuppgifter verkligen finns i avtalstexten och inte i skrivelser som inte förpliktigar till någonting i sammanhanget.
Herr talman! Den granskning som konstitutionsutskottet har att utföra gäller ju huruvida vi från konstitutionella utgångspunkter har anledning att rikta kritik gentemot regeringens göranden och låtanden. Detta är ingalunda platsen för att med Oswald Söderqvist diskutera det exakta innehållet i ett hemligstämplat avtal. Det vore anmärkningsvärt om en sådan debatt skulle förekomma i Sveriges riksdag. Däremot har regeringen enligt villkorslagens anda och bokstav att göra en bedömning av huruvida det avtal som slutits mellan SKBF å ena sidan och Cogéma å andra sidan står i överensstämmelse med villkorslagens krav och huruvida en tillräckligt säker slutförvaringsmetod dessutom har förebragts. I dessa båda hänseenden har regeringen, efter hörande av expertis som haft tillgång till avtalet och kännedom om de förvaringsmetoder som redovisats, kommit till slutsatsen att villkorslagens krav faktiskt har uppfyllts. Oswald Söderqvist må ha en annan uppfattning i sakfrågan — den rätten tänker jag inte ta ifrån honom. Men att hävda att regeringens handläggning i konstitutionellt hänseende varit bristfällig, när regeringen utifrån sina utgångspunkter kommit till slutsatsen att villkorslagens krav har uppfyllts, är faktiskt att föra denna konstitutionella debatt rätt långt.
Herr talman! Vi skall kontrollera och nagelfara det konstitutionella förfarandet här — det är alldeles riktigt. För att kunna göra det har vi att ta ställning till det sakmaterial som finns. Och eftersom vi haft tillgång till avtalstexten — den är i och för sig, fast den är hemligstämplad, vida spridd — och kunnat göra direkta jämförelser mellan vad som står i avtalet, vad som sadesi KBS 1-rapporten och vad Jonas Norrby säger i det brev som finns med i utskottets bilagedel, så kan vi mycket lätt konstatera att det inte är några överensstämmande handlingar. Bristerna i överensstämmelse är så allvarliga — speciellt när det gäller kravet på garantier för förglasning, som hela KBS 1-projektet byggde på och på grundval av vilket regeringarna gav tillstånd till laddning — att vi måste säga att här har begåtts ett fel. Det som står i avtalstexten — icke med hänvisning till vissa skrivelser, som jag har sagt förut — uppfyller nämligen icke villkorslagens krav. Det går inte att åstadkomma en säker slutförvaring enligt villkorslagens krav om icke avfallet, när det sänds tillbaka till Sverige, är överfört i hårdgjord och förglasad form — eller i någon annan hårdgörningsform, men det har talats om förglasning. Detta garanteras icke i avtalet med Cogéma. Regeringarna har ändå gett tillstånd till laddning. Därför frågar jag om igen: Om vi får tillbaka detta högaktiva avfall i flytande form — i ståltankar eller i någonting annat — hur löser vi då slutförvaringsproblemet enligt villkorslagens krav? Detta har regeringarna känt till. De har icke opponerat sig mot de skiljaktigheter som finns i själva avtalstexten och de formuleringar som SKBF har gått ut med i KBS 1. Därför har det begåtts ett konstitutionellt fel. ; Vad man gör här är att man kryper bakom hemligstämpeln. Det gör Per Unckel på samma sätt som energiminister Petri gjorde i interpellationsdebatten före jul. Jag konstaterar att Per Unckel hittills inte har kunnat, eller inte vågat, stiga upp och garantera att man i avtalstexten kan finna de detaljerade uppgifter som finns i skrivelsen och som finns i KBS 1. Detta är värt att notera i sammanhanget.
Herr talman! Oswald Söderqvist och jag har kanske litet skilda uppfattningar om vilken respekt man har att iaktta i förhållande till internationella avtal, som de avtalsslutande parterna har kommit överens om att hålla hemliga. Jag kryper inte bakom en hemligstämpel, Oswald Söderqvist, utan jag försöker bara i all enkelhet respektera de spelregler som är fastslagna för det internationella umgänget. Om Oswald Söderqvist föredrar att föra debatten på andra villkor, får detta stå för hans räkning. Jag grips, så här i elfte timmen av diskussionen, av misstanken att Oswald Söderqvist faktiskt har missuppfattat vad villkorslagen går ut på. På hans sätt att argumentera förefaller det som om han tror att villkorslagen kräver av dem som skall ta en reaktor i drift att det faktiskt konkret skall kunna anges hur man skall hantera det utbrända kärnbränslet eller avfallet. Men detta är inte vad villkorslagen kräver. Villkorslagen kräver att man skall visa hur det kan gå till. Ingenting säger att det är just denna metod som skall komma att användas den dag då de här problemen aktualiseras. Poängen med villkorslagen är ju att svenska folket hade rätt att ställa krav på kraftproducenterna att de skulle kunna visa att, om forskningen skulle stanna i denna dag, skulle det ändå finnas en metod genom vilken man kunde ta till vara de restprodukter som kärnkraftshanteringen ger upphov till. Till sist, herr talman! Jag sade i mitt första inlägg att Sverige förvisso inte var ensamt om att sluta avtal med det franska upparbetningsföretaget. Det är förvisso sant att man i varje avtal, nationellt lika väl som internationellt, löper risken att någonting inträffar i relationerna mellan parterna. Inget avtal är av den karaktären att vare sig Oswald Söderqvist eller någon annan kan till. Nr 146 100 26 garantera att vad som än händer på jorden, så kommer avtalet ändå att Onsdagen den fullföljas. Jag konstaterar att förutom svenska regeringen har fyra andra 20 maj 1981 regeringar gjort bedömningen att avtalet, såsom det är utformat mellan SKBF och Cogéma, tillgodoser alla de rimliga krav på garantier i Granskning av uppfyllandet som man kan ställa i internationellt umgänge. Sedan kan naturligtvis Oswald Söderqvist ställa ännu starkare krav. Det må vara honom obetaget att göra det. Och kanske ställer han starkare krav därför att detta är hans sätt att försöka göra kärnkraften omöjlig. Men om Vissa frågor rökärnkraftens vara eller inte vara har vi haft en folkomröstning, och den rande energipolifolkomröstningen har sagt att vi faktiskt skall använda våra kärnkraftsreak — tiken torer i åtminstone 25 år till.

Herr talman! Utöver det som Per Unckel har sagt om avtalet vill jag beröra en del av det som vpk har tagit upp, nämligen detta att folkomröstningen 1980 genomfördes på basis av otillräcklig eller direkt falsk information. Utskottet har inte kunnat utröna, om det från regeringens sida gjorts några utfästelser beträffande upparbetningens och slutförvaringens detaljer. Däremot har det förekommit olika bedömningar. Det torde vara helt klart att folkkampanjen Nej till kärnkraft, linje 3 —i varje fall gäller det det län där jag hade ansvaret för kampanjorganisationen — inte hängde upp frågan om upparbetning och slutförvaring på något regeringsutlåtande, snarare tvärtom. Vi underströk de oklarheter som vi ansåg föreligga. Vi diskuterade också om upparbetningen över huvud taget är rätt metod, men det är ju två regeringar som gjort bedömningarna med villkorslagen som basis. Utgångspunkten för dem som vann den största anslutningen vid folkomröstningen var ju det senaste regeringsbeslutet före folkomröstningen.
Herr talman! Får jag bara slå fast ett par enkla saker. KBS 1-rapporten om slutförvaring av upparbetat bränsle från de svenska reaktorerna var den information som stod det svenska folket till buds inför folkomröstningen om kärnkraft. Hela argumentationen från dem som ville ha kärnkraft byggde på att detta KBS 1-uttalande var korrekt, att det bakom fanns ett avtal. Det var visserligen hemligt, men det täckte de uppgifter och de påståenden som redovisades i KBS 1. När vi nu har avtalstexten och KBS 1-rapporten, lägger dessa två handlingar bredvid varandra och läser dem mot varandra, visar det sig klart och tydligt att de icke överensstämmer och att det som framförs i KBS 1 icke har någon täckning i avtalstexten. Det var alltså lögnaktiga uppgifter som framfördes i KBS 1-rapporten, trots att den användes vid folkomröstningen om kärnkraft. Regeringarna 153 som hade godkänt laddningen enligt KBS 1 hade också haft tillgång till den fullständiga avtalstexten, men de underlät att tala om för svenska folket att skrivningarna inte överensstämde. Då kan inte jag konstatera någonting annat än att det var en bristfällig information som gick ut till svenska folket inför folkomröstningen. Och regeringarna visste om det, men de gjorde ingenting åt saken.

Herr talman! Jag skall inte någon längre stund uppehålla mig vid det här ärendet, som ju är välbekant efter åtskilliga frågeoch interpellationsdebatter här i kammaren tidigare under riksmötet, vilka gällde utvisningen eller — får vi kanske säga — försöken till utvisning av ett stort antal palestinier bosatta i Uppsala. Det rörde sig om 14 stycken till att börja med. Utvisningsförfarandet tillämpades beträffande fyra av dessa personer. Hela handläggningen av affären var mycket mystisk, och den juridiska personal som var inkopplad — bl.a. försvarsadvokaten — till förmån för dessa palestinier ifrågasatte tydligt och klart i pressuttalanden, i brev och på annat sätt om det hela hade skett på riktiga grunder. Man använde sig av terroristparagraferna i utlänningslagen, och man klassade dessa personer på synnerligen lösa grunder som terrorister — några bevis fanns över huvud taget inte. Dessutom förvägrades de utvisningshotade och deras advokater tillgång till sådana handlingar som var av avgörande betydelse i målet. Justitieutskottet har tidigare i ett betänkande som vi helt nyligen behandlade tagit upp den här frågan. Där har man halvt om halvt gått med på att det finns vissa händelser i den här affären som kan behöva ses över. Man hänvisar till att den utlänningslagskommitté som arbetar med ärenden av detta slag förmodligen kommer att se över de bestämmelser, de ordvändningar som har kommit till användning i det här målet. Så långt är ju allting gott. Faktum kvarstår emellertid, som vi från vpk:s sida åtskilliga gånger tidigare har påpekat, att säkerhetspolisen i sådana här sammanhang använder sig av metoder och bevismaterial man mycket väl kan ifrågasätta. Det här är ju en allvarlig historia i det i Sverige nu rådande klimatet med ett ökande utlänningshat. Vi som kommer i kontakt med frågor av detta slag kan mycket lätt konstatera att ett sådant finns. Det är mycket tydligt att den här affären gjort att stora grupper av invandrare och flyktingar i Sverige är oroliga för att sådana här godtyckliga — det är det ord vi här måste använda — ingripanden mot dem under deras vistelse här skall upprepas. Vi har från vpk:s sida inte framställt något särskilt yrkande i frågan. Vi har bara berört den. Konstitutionsutskottet har inte funnit anledning att göra någonting åt affären. Den här gången går vi inte vidare i frågan, men Nr 146 självfallet kommer vi fortsättningsvis att följa upp motsvarande händelser Onsdagen den med den uppmärksamhet som de förtjänar. 20 maj 1981
Herr talman! Man kan naturligtvis beklaga att terrorism förekommer och att terrordåd planeras på svenskt område. Men nu är det från och till så. Det har tvingat oss att skaffa oss en terroristlagstiftning som gör det möjligt för oss att i görligaste mån ingripa mot och föregripa terroristdåd. Ett led i den förebyggande verksamheten är att de som planerar terroristaktioner kan utvisas. Vid enstaka tillfällen har vi varit tvungna att tillgripa sådana åtgärder. Det råder, tror jag, en bred politisk enighet om att vi måste ha en lagstiftning av det här slaget. Den möjliggör handlande i de konkreta fallen innan den stora olyckan har hänt. Vidare har lagstiftningen säkerligen en preventiv effekt. De som kommer hit, varifrån de än kommer, skall ha klart för sig att vi helt enkelt inte tolererar terrorism. Vår metod i Sverige är att diskutera och rösta — inte att skjuta och kasta bomber. De som har sådana vanor och planer är inte välkomna att praktisera dem hos oss. Det utvisningsfall som vpk aktualiserat i konstitutionsutskottet har granskats av utskottet. Vi har i det sammanhanget också tagit del av hemligstämplat material utöver det som är öppet. Utskottet har inga erinringar att göra mot regeringens handläggning av ärendet. Det gäller således beslutet i sak men också den omdebatterade frågan om sekretessbeläggning av utredningsmaterial. Regeringen har således även i det fallet handlat i enlighet med gällande lagstiftning. Utskottet är i det här fallet enigt. Om Oswald Söderqvist suttit med i utskottet och haft tillgång till de upplysningar som vi har haft, tror jag att han också hade varit enig med OSS. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! Ja, det är beklagligt att vpk inte har någon representant i konstitutionsutskottet, men det kan ju inte läggas oss till last. Vi skall ha lagar mot terrorism. Jag kan visst hålla med Bertil Fiskesjö om att det behövs preventiva lagar på det här området.

Det anmärkningsvärda med fallet i Uppsala är att den organisation som dessa människor sades tillhöra, dvs. PFLP-GC, icke finns upptagen i den förteckning över terrororganisationer som vi har sedan tidigare och som man 155 så att säga har stiftat lagen för. Det har inte heller kunnat visas att de personer — åtminstone inte många av dem — som anklagades i det här fallet över huvud taget hade haft något samröre med PFLP-GC. Det blev ju också en reträtt, eftersom den ursprungliga utvisningen av 14 personer så småningom bantades ned till att gälla ett betydligt mindre antal. Detta visar att säkerhetspolisen var ute i ogjort väder. Det kan också ifrågasättas om utvisningen av de fyra personerna var ett korrekt beslut. Frågetecknen kvarstår i det här ärendet på samma sätt som de gjort tidigare. Det här fallet och kanske andra liknande har alltså funnits, och det kommer alldeles säkert nya sådana här fall. Det finns således fortfarande all anledning att säkerhetspolisens verksamhet i sådana här fall granskas och kontrolleras med omsorg.
Herr talman! Oswald Söderqvist säger att terroristlagstiftningen skall användas restriktivt. Jag instämmer. Så är också fallet. Oswald Söderqvist säger att sådana här fall skall prövas ytterst noggrant och att man skall lägga ned t.o.m. större omsorg på sådana här fall än på andra. Jag håller med honom även på den punkten. Det har också skett i det här fallet. Det har alltså varit en ytterst noggrann prövning. Den vikt som vi fäster vid sådana här beslut visas ju bl.a. av att det är regeringen själv som får ta besluten.

Herr talman! Vpk:s riksdagsgrupp har anmält den s.k. Caveforsaffären till granskning av konstitutionsutskottet. Vi har gjort det av en rad skäl. Jag tänker här bara ta upp två. För det första tyckte vi att handläggningen av besluten i ärendet krävde ett klargörande. För det andra ansåg vi att ansvarsförhållandena krävde ett klarläggande. Efter att ha gått igenom konstitutionsutskottets betänkande tvingas jag tyvärr konstatera att de oklarheter som fanns redan tidigare består. Utskottet har granskat den del av ärendet som gäller beviljandet av kreditgarantier och konstaterar att regeringsbeslutet den 18 september 1980 formellt sett är oantastligt. Och går man till regeringsformen är detta sannolikt riktigt. Jag tänker därför, herr talman, i dag inte lägga något särskilt yrkande. Men samtidigt kvarstår alltså vpk:s kritik av den politiska handläggningen från utbildningsministerns och regeringens sida. Ett kulturmord har begåtts, och ytterst återfaller detta kulturmord på regeringen. Turerna har varit många. Yxan har fått falla, men ingen säger sig ha hållit i skaftet. Kulturrådet slår ifrån sig. Jan-Erik Wikström slår ifrån sig. Birgit Nr 146 Rodhe slår ifrån sig. Sanningen är väl snarast den att många har hållit i skaftet allt ifrån den aktuelle länsåklagaren till de politiskt ansvariga. Att fel har begåtts är uppenbart. Det visar också justitiekanslerns utlåtande och det faktum att Bo Cavefors tilldömts ersättning. Justitiekanslern var i sitt yttrande mycket kritisk emot handläggningen av ärendet och han konstaterade att bristen på personal med juridisk kompetens kan medföra rättsliga problem. Problem som drabbar enskilda. Och det är, herr talman, mycket märkligt. En annan märklighet i ärendet som tagits upp och som utbildningsministern själv är ytterst ansvarig för är den långa handläggningstiden inom utbildningsdepartementet. Det gäller f. ö. inte bara detta ärende. Det gäller också andra ansökningar om kreditgarantier. Nu kommer förhoppningsvis Bo Cavefors förlag att överleva. Då inte tack vare några statliga insatser utan genom andra kulturarbetares kamp för att rädda den unika kulturinsats Bo Cavefors stått för. Fallet är emellertid oroväckande. Jag uttryckte i min interpellationsdebatt i februari en förhoppning om att denna kulturskandal skulle leda till eftertanke hos den dåvarande borgerliga regeringen. Ser man emellertid till de uttalanden som gjorts och görs från ledande borgerliga politiker på kulturoch utbildningsområdet så förefaller snarast motsatsen vara fallet. På den kanten är man på fullt språng i väg bort från de kulturpolitiska målsättningar riksdagen satt upp. Herr talman! Sammanfattningsvis: Oskicklig ämbetsutövning och kulturpolitisk inkompetens är vad som utmärker handläggningen av Caveforsaffären. På samtliga nivåer. Men oskicklig ämbetsutövning och kulturpolitisk inkompetens strider inte mot lagen, och det är den rättsliga prövningen vi i dag har att ta ställning till. Men, som sagt, kritiken kvarstår.
Herr talman! Vi har i konstitutionsutskottet granskat den här frågan och kommit fram till att vad gäller kreditgarantierna har regeringen handlat fullt korrekt. Hade man agerat på ett annat sätt hade det eventuellt funnits anledning att titta kritiskt på regeringens agerande i den här frågan. I övrigt har vi ingenting ytterligare att anföra, och jag yrkar därmed bifall till utskottets skrivning.

av ärenden röran Herr talman! Det har sagts i olika sammanhang att motivet för svensk de vapenexport vapenexport egentligen är vår egen säkerhet. Vi är alliansfria, vi har ett till Indonesien försvar, vi försöker försörja vår försvarsmakt med egna, svensktillverkade 157 vapen: Genom en viss export kan tillverkaren göra längre serier. Utvecklingsoch kapitalkostnader slås ut över en större tillverkningsvolym. Det anses möjliggöra för det svenska försvaret att köpa utrustning till rimligare priser. Mot denna bakgrund ter det sig ytterst angeläget att den tillåtna svenska vapenexporten når köpare som väljs med stor urskillnad. Nu gällande riktlinjer för svensk vapenexport antogs 1971. Principerna framgår av utskottets handlingar, och jag skall inte ge mig in på någon ytterligare tolkning. Bestämmelserna anses f. ö. klarare än tidigare regler men ändå inte riktigt klara. Bl. a. därför utsågs 1979 års krigsmaterielexportkommitté. År 1975 inträffade emellertid att Indonesien invaderade Östra Timor, tidigare portugisisk koloni. Som medlem i FN:s säkerhetsråd tog Sverige ställning emot denna väpnade aktion. Därefter har Sverige under några år stött de FN-resolutioner som hävdat Östra Timors rätt till självbestämmande och krävt tillbakadragande av Indonesiens styrkor från området. År 1980 avstod Sverige vid omröstningen. Oaktat ställningstagandet i FN beviljade regeringen i december 1976 exportlicens för reservdelar. År 1978 i juni beslöts om licens för fyra 40 mm marinluftvärnskanoner. De skulle bestycka — eller hur man vill uttrycka det — båtar som byggts i Sydkorea. Det är händelserna från 1975 och till nu som vi fördömer. I FN är svenska delegationen kritisk — här hemma ger regeringen först licens till reservdelar år 1976 och därefter licens till export av ny materiel år 1978. Konflikten i Indonesien kan bedömas på olika sätt. Att under pågående strider medge export kan inte överensstämma med de riktlinjer som riksdagen antagit för svensk vapenexport. Detta handlande gör att reservanterna intagit en kritisk hållning. Jag ber att få yrka bifall till den reservation som vi fogat till detta avsnitt.